Fru talman! Ralf Lindström har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att fall av dubbelt medborgarskap i större utsträckning skall kunna undvikas. Ralf Lindström hänvisar till problem som kan uppkomma för personer med dubbelt medborgarskap. Sedan gammalt har inom svensk medborgarskapsrätt den principen gällt att dubbelt medborgarskap bör undvikas. Sverige har anslutit sig till 1963 års Europarådskonvention om begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap. I enlighet med denna princip gäller sålunda att myndig svensk medborgare som efter ansökan förvärvar annat medborgarskap automatiskt förlorar sitt svenska. Likaså skall vid naturalisation till svenskt medborgarskap sökanden som regel avsäga sig sitt utländska medborgarskap. I vissa fall är det emellertid inte möjligt att få befrielse från utländskt medborgarskap. Det gäller bl.a. i vissa fall invandrare som inte fullgjort militärtjänst i sitt medborgarskapsland. I andra fall, t.ex. vad gäller politiska flyktingar, anser invandrarverket att det inte är rimligt att kräva av utlänningen att han ansöker om befrielse från sitt utländska medborgarskap. Under sådana omständigheter beviljar invandrarverket svenskt medborgarskap, trots att detta medför dubbelt medborgarskap. Jag vill vidare erinra om att ett stort antal av de barn som föds i äktenskap mellan svensk kvinna och utländsk man numera får dubbelt medborgarskap genom att modern i samma utsträckning som fadern ger sina barn i äktenskap sitt eget medborgarskap. Eftersom de flesta andra länders medborgarskapslagstiftning tillerkänner barn i äktenskap faderns medborgarskap, blir numera barn i sådant äktenskap oftast både svensk och utländsk medborgare. 57 Det står klart att dubbelt medborgarskap kan vålla vissa olägenheter för dem det gäller, även om dessa allmänt sett inte bör överdrivas. I görligaste mån söker man därför från svensk sida att vid naturalisation förhindra uppkomsten av dubbelt medborgarskap. Som framgått är det emellertid inte möjligt att helt undvika dubbelt medborgarskap. När problem på detta område särskilt accentuerats har försök gjorts att reglera förhållandena genom avtal. Förhandlingar har bl.a. hållits med Polen, men utan att några positiva resultat kunnat nås. Det beror på att helt skilda uppfattningar och principer ligger till grund för lagstiftningen i de båda länderna. Frågan har även berörts i kontakter med Jugoslavien. Jag kan försäkra att den fråga Ralf Lindström tagit upp fortlöpande är föremål för min uppmärksamhet.

Fru talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga. Det var långt, innehållsrikt och säkert också lärorikt. Men tyvärr för det inte frågan mycket närmare dess lösning. Min fråga är närmast föranledd av att jag vid kontakter med ett flertal jugoslaviska invandrare märkt ett växande missnöje med de stora svårigheter som är förknippade med möjligheten att bli befriad från medborgarskapet i det tidigare hemlandet. De förhållanden som på det här området nu råder gentemot bl.a. Jugoslavien anses av många vara direkt kränkande. De innebär ett intrång i den personliga friheten. I den av Förenta nationerna antagna resolutionen om de mänskliga rättigheterna sägs i artikel 15: Ingen må godtyckligt förmenas rätten att ändra nationalitet. Därför kan man påstå att det i min fråga återgivna förfarandet klart strider mot FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna. De förhållanden som nu råder i medborgarskapsfrågan för dessa invandrare leder ofta till gruppisolering från det svenska samhället. Mycket få av dem vågar aktivt delta i politiskt och fackligt arbete, av rädsla för att det inte skulle falla de jugoslaviska myndigheterna i smaken. Många av invandrarna säger sig känna ett betydligt hårdare krav på lojalitet gentemot sitt tidigare hemlands regim än mot sin nuvarande svenska. Man känner helt enkelt rädsla för att visa att man har en annan politisk åsikt än den i det tidigare hemlandet förhärskande, att man kanske har andra idéer om hur fackföreningsrörelsen skall sköta sina åligganden. Jag förstår mycket väl att den svenska regeringen inte kan ingripa i andra länders politik eller i hur de sköter sina medborgarskapsfrågor, men samtidigt har det svenska samhället skyldigheter mot invandrarna. De borde ges samma möjligheter som vi att utan rädsla för efterräkningar verka i det svenska samhället på alla tänkbara områden. Därför vill jag åter fråga invandrarministern: Är det inte på tiden att den svenska regeringen tar upp ett resonemang med bl.a. de jugoslaviska myndigheterna och lägger fram de svenska synpunkterna på de här frågorna? Vi har helt enkelt skyldighet gentemot våra invandrare att på något sätt agera i den här frågan, och agera med skärpa. Vi behöver klarare regler.

Fru talman! Först vill jag säga att det var så många som 569 personer som under de senaste tre åren befriades från jugoslaviskt medborgarskap. Det skall man kanske också ha i minnet. Under tiden den 1 juli 1979—-den 30 juni 1980 upptogs 419 jugoslaviska medborgare som svenska medborgare, och då har man satt som villkor att de ansöker om befrielse från jugoslaviskt medborgarskap och att det skall beviljas inom en tvåårsperiod. 336 jugoslaviska medborgare blev svenska medborgare utan detta villkor. Under samma budgetår befriades 212 personer från kravet att uppfylla villkoret, medan 150 personer blev befriade från sitt jugoslaviska medborgarskap. Jag håller i stor utsträckning med Ralf Lindström om att det är viktigt att dessa frågor regleras. Jag vill också erinra om det jag sade i mitt svar om att det förekommer sådana resonemang som Ralf Lindström efterlyser. I de samarbetsorgan som finns på flera områden där vi diskuterar migrationen mellan Jugoslavien och Sverige har vi tagit upp dessa frågor, och vi kommer att fortsätta med det.
Fru talman! Jag kritiserade varken den svenska regeringen eller invandrarverket för deras agerande när det gäller att bevilja medborgarskap för invandrare. Jag tror inte att felet ligger där, utan felet ligger i samordningen mellan de olika länderna. Invandrarministern sade att det i Europarådskonventionen 1963 skapades vissa regler för detta. Varför kan man inte i dessa regler ta in mer klara former för hur detta skall gå till? Det kan inte vara riktigt, varken här eller på annat håll, att ha så lösliga regler. Jag är glad att regeringen säger sig agera. Det enda jag vill är att regeringen agerar hårdare och klarare, så att vi kan få fart på förhandlingarna och kanske få bättre regler.
Fru talman! Jag vill bara säga som en upplysning, att det kanske inte hjälper att ändra Europarådskonventionen, eftersom Jugoslavien inte tillhör Europarådet.

Fru talman! Eva Hjelmström har frågat mig hur jag bedömer centrumbildningarnas och de fria gruppernas roll i det svenska kulturlivet och vad regeringen kommer att göra för att garantera deras fortsatta verksamhet. Jag vill instämma i att centrumbildningarna och de fria grupperna har stor betydelse i det svenska kulturlivet. Sedan år 1976 har också en kraftig ökning av anslagen för dessa ändamål skett. Under 1976/77 var anslaget till centrumbildningarna 1,6 milj.kr., och under innevarande år uppgår det statliga bidraget till 2,8 milj.kr. Under motsvarande tid har det statliga bidraget till de fria grupperna ökat från 5,1 milj.kr. till närmare 16 milj. n. ; Statens kulturråd gjorde under förra året en översyn av bidragssystemet för de fria grupperna. Ett förslag om nytt statsbidragssystem för fria teater-, dansoch musikgrupper har lagts fram av rådet. Detta förslag har nu remissbehandlats. F. n. pågår i regeringskansliet budgetbehandlingen för budgetåret 1981/82. Frågan om stödet till centrumbildningarna och de fria grupperna behandlas i detta sammanhang.

Fru talman! Jag tackar Jan-Erik Wikström för svaret. Han säger där att han instämmer i att centrumbildningarna och de fria grupperna har stor betydelse i det svenska kulturlivet. Det tycker jag är bra. Det är ett klokt konstaterande. Jan-Erik Wikström framhåller sedan att det skett stora ökningar av anslagen under hans period som utbildningsminister. Otvivelaktigt är det så att anslagen har ökat. Men, fru talman, de är fortfarande en spottstyver i förhållande till det utbud som de fria grupperna står för. Det är ett utbud som nått nya grupper i samhället, som tidigare inte nåtts av kulturen på detta sätt. Och det är ett utbud som i stor utsträckning riktat sig till barnen. Dessa grupper får alltså ett oerhört litet anslag i förhållande till den kulturinsats de gör. Och nu brådskar det med pengar. Många av de fria grupperna är inne i en akut ekonomisk kris. Om inte något händer snart kommer många att tvingas upphöra med sin verksamhet. Jan-Erik Wikström hänvisar till kulturrådets förslag. Det förslaget betraktar vi från vpk:s sida som om än otillräckligt så i alla fall betydligt bättre än de bidragsregler som nu gäller. Förslaget är under budgetbehandling, säger Jan-Erik Wikström. Det låter inte så betryggande, om man betänker de besparingsåtgärder som regeringen föreslår i övrigt. Jag skulle därför vilja ha ett besked av Jan-Erik Wikström, inte minst mot bakgrund av att behandlingen av det här kulturrådsförslaget har förhalats så länge. Kommer eller kommer inte det nya systemet att införas? Det är viktigt för grupperna att få ett snart besked, inte minst ur planeringssynpunkt.
Fru talman! Jag kanske har en annan terminologi än Eva Hjelmström. Jag skulle inte vilja säga att ett statsbidrag i storleksordningen 19 milj.kr. är en spottstyver — det är dock 19 milj.kr. av skattebetalarnas pengar. Detlåter inte så betryggande att det pågår en budgetbehandling av den här frågan, säger Eva Hjelmström. Nej, det är klart att det är ett problem att i ett läge då vi skall pruta på anslagsframställningar och spara allmänt kunna klara av en reform som denna. Det blir mödosamt, men vi arbetar med detta. Jag kan inte ge några löften i dag, därför att budgetbehandlingen ännu inte är avslutad.
Fru talman! 19 milj.kr. är litet i förhållande till de insatser som centrumbildningarna och de fria grupperna gör, inte minst för — som jag framhöll tidigare — kulturellt eftersatta grupper som barnen. Det är otvivelaktigt så, att man när det skall sparas ofta spar just då det gäller kulturen, vilket i ett längre perspektiv verkligen utarmar vårt land. Nu säger Jan-Erik Wikström att han inte kan ge några som helst löften, eftersom budgetbehandlingen pågår. De fria grupperna befinner sig emellertid i en akut kris och behöver planeringsro, varför det vore bra om han kunde ge ett besked om huruvida någon förbättring kommer till stånd, eller om de fria grupperna skall fortsätta att leva på svältkost.

Fru talman! Karin Nordlander har frågat i vilken takt behovet av kompetent personal för mammografi kommer att tillgodoses. Röntgenundersökning av brösten med s.k. mammografi är den hittills effektivaste metoden att påvisa bröstecancertumörer i relativt tidigt utvecklingsstadium. Jag är medveten om att det i dag finns svårigheter att rekrytera till tjänster inom den röntgendiagnostiska verksamheten, särskilt när det gäller röntgenläkare. Socialstyrelsen arbetar dock med att tillsammans med bl.a. Landstingsförbundet analysera svårigheterna, i syfte att förbättra rekryteringen till tjänsterna. Enligt vad jag har inhämtat finns det emellertid inom samtliga landstingsområden resurser för att utan dröjsmål ta emot kvinnor som söker för symtom i brösten. Mammografi finns inte på alla platser i landet, men alla kvinnor för vilka mammografi anses motiverad kan remitteras för en sådan undersökning. Självfallet anser jag det utomordentligt viktigt att de diagnostiska möjligheterna förbättras när det gäller att på ett tidigt stadium spåra brösteancer. Som Karin Nordlander säkert känner till pågår f.n. i socialstyrelsens regi en försöksverksamhet med allmänna mammografiundersökningar i Kopparbergs läns och Östergötlands läns landsting. Syftet med dessa försök är dels att se hur tidig diagnostik påverkar möjligheterna att bota bröstcancersjukdomen, dels att se om man genom den tidigare diagnostiken påverkar livskvalitet och levnadsutsikter för den drabbade kvinnan i de fall cancern inte kan botas. En utvärdering av försöksverksamheten beräknas föreligga under år 1983. Även om det slutliga resultatet ännu inte föreligger, finns det i och för sig ingenting som hindrar att andra landsting startar försök med allmänna mammografiundersökningar. Det är dock viktigt att sådana försök utvärderas. Om mammografiundersökningar införs i allmän hälsokontroll, kommer självfallet väl utbyggda kringresurser att behövas. De beräkningar av behovet av röntgenläkare och röntgenassistenter som finns i dag ger vid handen att ett tillskott av ca 50 läkare och minst lika många assistenter skulle behövas för sådana allmänna hälsoundersökningar. Läkarsituationen i dag inom röntgenologin gör att det kommer att bli svårigheter att uppfylla behovet av röntgenläkare.

Fru talman! Jag tackar hälsooch sjukvårdsministern för svaret, som är allmänt hållet och i stort sett positivt. Jag tror att hälsooch sjukvårdsministern har en positiv inställning i fråga om mammografins betydelse, men detta försvarar ju inte att det inte händer någonting på det här området. Trots att ett stort antal kvinnor, i vårt land uppemot 4000 årligen, insjuknar i bröstcancer och trots att dödligheten i denna sjukdom är så hög som omkring 35 26, reagerar ansvariga inom sjukvårdssektorn oförsvarligt långsamt. Förslag till åtgärder sopas ständigt under mattan med olika, ofta dåligt övertygande, argument. Vi är på det klara med att försöksverksamheten måste utvärderas — strålningsrisken är ett av de argument som används. Visserligen erkänner sakkunniga att många fall av tidig cancer upptäcks med hjälp av mammografi, men det finns de som ifrågasätter om tidig upptäckt ger en bättre överlevnadsprognos än om man väntar tills kvinnorna själva har upptäckt tumören. Jag vet inte någon annan sjukdom där det ifrågasätts att en tidig diagnos ger ett bättre behandlingsresultat. Metoden med mammografi har använts och utvecklats sedan mer än tio år tillbaka. Bl. a. har stråldosen minskat till en bråkdel av den som användes från början. I Gävleborgs län var man tidigast ute med en massundersökning av kvinnor. Man började sin undersökning 1974, och det materialet borde alltså vara klart för en utvärdering. I år har en läkare, hälsovårdsöverläkare vid Gävleborgs landsting, disputerat på en avhandling om hälsoundersökning avseende bröstcancer. Han har kommit fram till att man med mycket låg stråldos och små resurser — för en kostnad av 50 kr. per undersökning — kan med 90 26 säkerhet upptäcka bröstcancer på ett mycket tidigt stadium med hjälp av mammografi. I går kom det ut en bok med dokumentation. Jag har nyss fått den i min hand, så jag har inte hunnit läsa den ännu. Socialstyrelsen känner sig ändå inte övertygad, den vill ha ytterligare bevis för en sänkt dödlighet innan den är beredd att ge klartecken för allmänna hälsoundersökningar med mammografi. Jag vill då fråga: Måste inte redan nu utbildningen av röntgenläkare och röntgenassistenter, som det är brist på, få ökad omfattning, för att inte ytterligare kvinnor skall dö i onödan innan socialstyrelsen övertygats om mammografins överlägsenhet? Fyra dödsfall om dagen borde verkligen vara motivering för en ökad satsning, och jag tycker att svaret är litet allmänt hållet just när det gäller de konkreta beskeden om utbildning av kompetent personal, som behövs i det här sammanhanget.

Fru talman! Jo, jag delar uppfattningen att utbildningen av röntgenläkare behöver ökas. Tyvärr har situationen varit den att det har varit svårt att besätta platserna i utbildningsblocken för röntgenläkare. Behovet av röntgenläkare beräknas för 1985 till 775, men det förefaller finnas vissa svårigheter att nå det målet när man inte får utbildningsblocken besatta. I mars 1977 hade vi 5,7 Jo vakanser, men vakanserna inom den specialiteten ökade 1979 till 9,4 26, och det är naturligtvis en tråkig utveckling. Den här bristande tillgången på sökande till utbildningsblocken för röntgenologi kan möjligen förklaras av att regering och riksdag har prioriterat andra vårdområden — primärvård, långtidsvård och psykiatri. Och det kan ha bidragit till att färre läkare har valt röntgenspecialiteten och i stället gått till de här utbildningslinjerna. Det kan därför bli anledning att i sjukvårdsdelegationen se över fördelningen av de olika utbildningsblocken, ominte den nuvarande tendensen vänder. Det är sjukvårdsdelegationen som fördelar blocken för utbildning efter samråd med Landstingsförbundet, Läkarförbundet och socialstyrelsen, och det är därför inte möjligt att nu ange någon exakt tidpunkt när vi kan ha tillgång till kompetent personal i full utsträckning, men jag kan försäkra att vi skall följa den här frågan med stor noggrannhet och uppmärksamhet. Fortfarande diskuteras ju risken med alltför stor tilltro till mammografin, och det finns alldeles klart en risk om man enbart förlitar sig till mammografiundersökningar — inte bara därför att röntgenstrålningen kan ge skadeeffekter. Visserligen är röntgendosen liten vid varje upprepat försök, men görs många undersökningar kan det självfallet ha risker.
Fru talman! För att börja med det sista så har jag detta helt klart för mig. Men i dag är mammografi den enda metod som finns. Därför är det nödvändigt att satsa just på att utveckla den metoden, tills man hittar någon som är bättre. Jag är glad över den utveckling som Elisabet Holm här har talat om när det gäller utbildningen. Det är bara att hoppas att den kommer till stånd så fort som möjligt, eftersom det som står i svaret — att alla kvinnor har möjlighet att få mammografi oavsett var de bor inom landstingsområdet — inte stämmer med det alarm som slagits i pressen om att de mammografiapparater som finns inte kan användas därför att det är brist på personal. I underlaget för ett nytt vårdprogram för bröstcancer, som socialstyrelsen har utarbetat, talas det om ökad användning av mammografi, mer samarbete mellan olika typer av cancerspecialister på kirurgoch onkologikliniker, dvs. tumörkliniker, och bättre psykologiskt omhändertagande av bröstcancerpatienter. Det är några av de synpunkter som ingår i underlaget. Socialstyrelsen är medveten om att mammografi är en diagnosmetod som med 95 20 säkerhet avslöjar bröstcancer. Man kan dessutom upptäcka mycket små tumörer. Men för att ”sådana undersökningar skall anses berättigade krävs att dödlighet i bröstcancer sänkes så mycket att kostnader förknippade med hälsoundersökningar blir sjukvårdspolitiskt acceptabla”. Det förstår jag inte riktigt. Vad innebär det? Är det inte en kostnadsvärdering av kvinnoliv?
Fru talman! När jag i mitt svar anger att tillgång till mammografi finns för alla kvinnor som söker för symtom i brösten, innebär detta självfallet inte att tillgång finns till massundersökningar i förebyggande syfte, utan det gäller som sagt för dem som söker för symtom. Skulle vi komma fram till att vi skall gåin för massundersökningar i hälsopolitiskt syfte, blir naturligtvis kraven på läkare och röntgenassistenter betydligt större. Det är i den situationen vi då måste överväga en förändring av utbildningsblocket.
Fru talman! Det är alltför många kvinnor som nonchaleras när de söker läkare i dag för misstänkta förändringar i brösten. Det är inte så att de får mammografiundersökning obligatoriskt. I Malmöhus län tror jag alla kvinnor över 40 år som kommer in på sjukhuset får en mammografi. Men om man på andra håll kommer till läkare därför att man misstänker något, är det i dag inte klart att man får en ordentlig undersökning, utan man kan få fortsätta att söka i flera månader. Man går tillbaka till läkaren men blir bara hemskickad. Det görs ingen ordentlig undersökning. Jag är benägen att instämma i vad en annan läkare, chefen för bröstcancersektionen vid Gävle sjukhus, sagt i en artikel i Läkartidningen, nämligen att om fler läkare varit kvinnor skulle diagnos och behandling av bröstcancer sannolikt ha haft en mer framträdande plats, särskilt inom röntgendiagnostiken. Det är väl helt klart att läkare har olika uppfattningar. Det är ingenting ovanligt. Men det har helt enkelt ingen status att operera kvinnobröst. Hittills har man faktiskt inte kunnat påvisa några negativa effekter av mammografiundersökningar. Kostnaden är överkomlig. Man vet vilka kvinnor som är i riskzonen. De pengar som krävs skulle snabbt, tror jag, ge utdelning i form av minskad dödlighet och lägre vårdkostnader. På sikt skulle det bli en ren besparing. Därför kan det inte få stupa på grund av brist på kompetent personal. Men jag tror att Elisabet Holm och jag är inne på samma tankegång, och jag hoppas att någonting skall hända snart.
Fru talman! Jag kan inte annat än beklaga, om kvinnor nonchaleras när de söker hjälp på sjukhus för symtom i brösten. Jag instämmer helt med Karin Nordlander i att det är fel om så är fallet. Men samtidigt kan jag inte instämma med Karin Nordlander i att olika behandlingar inom sjukvården graderas så att de får olika status. Jag har mycket svårt att acceptera en sådan inställning, eftersom det strider mot all etik inom sjukvården att bete sig på det sättet. En viss tveksamhet om mammografiundersökningarna finns dock. Detta redovisades bl.a. i tre fall i Läkartidningen i förra veckan — nr 44, tror jag det var, men att det var just det numret kan jag inte säga säkert. I de tre fallen hade patienterna efter mammografiundersökning invaggats i säkerhet. Två av dem hade sedan fått en måttlig cancer, medan den tredje hade en inoperabel cancer när hon till slut kom för att få vård. Detta visar att man naturligtvis måste vara litet försiktig och att man inte kan anse att enbart mammografiundersökningen är tillräcklig. Den behöver kompletteras, t.ex. med självundersökning av brösten.
Fru talman! Det är väl så att ingen diagnos är hundraprocentigt säker; det gäller naturligtvis också i det här fallet. Genom mitt jobb, där jag har fått kontakt med många kvinnor i de aktuella åldrarna, känner jag till många fall där jag kan bevisa att man har nonchalerat dessa undersökningar. När det gäller frågan om olika status vet vi ju att det inom läkarkåren förekommer statustänkande på många områden, såsom inom åldringsvården och psykiatrin. Den diskussionen behöver vi ju inte ta upp här, men jag tror ändå att det har betydelse att det gäller kvinnor. Den debatt som pågår, den bok som nu har kommit ut och den avhandling som finns borde kunna ge underlag för en ökad satsning på det här området.

Fru talman! Stig Josefson har frågat mig om jag är beredd att före årets slut tillsätta den utlovade utredningen om utgiftsskatt och om jag är beredd att ge den sådana direktiv att utgiftsskatten blir allsidigt belyst. Det är min avsikt att inom kort begära regeringens bemyndigande att tillkalla en utredning för att ytterligare belysa en utgiftsskatt. Jag är emellertid för dagen inte beredd att exakt ange efter vilka linjer utredningsarbetet bör bedrivas.

Fru talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga, även om jag är något besviken över att statsrådet inte har velat ange efter vilka riktlinjer utredningsarbetet skall bedrivas. Utgiftsskatten är ett intressant alternativ till nuvarande skattesystem, och det finns all anledning att få den allsidigt belyst. Utgiftsskatten har givna fördelar. Den stimulerar i sig själv sparandet, och olika sparformer blir likartat behandlade, oberoende av om man sparar i bank, i aktier eller i fastighet. Inkomsten beskattas ju inte förrän den konsumeras. Utgiftsskatten stimulerar sysselsättningen och tar bort motståndet mot övertidsarbete. Ja, den löser sannolikt problemet med beskattning av övertidsarbetet på ett enklare och rättvisare sätt än herr Bohmans nu diskuterade uppdelningssystem gör. Utgiftsskatten ger förutsättningar för en utjämning även av löneinkomster mellan olika år. Utgiftsskatten gör också den krångliga reaskatten onödig. Men visst finns det också problem. Därför är det angeläget att förslaget om utgiftsskatt blir allsidigt belyst, så att både föroch nackdelar blir klarlagda. Även om statsrådet inte nu har velat svara på min andra fråga, så förutsätter jag ändå att utredningsdirektiven blir sådana att de synpunkter jag här nu senast framfört blir beaktade. Än en gång ett tack för svaret.
Fru talman! Det är riktigt som herr Josefson säger att en utgiftsskatt liksom alla andra skattesystem har sina föroch nackdelar. Frågan har belysts i en tidigare skatteutredning, och framför allt Sven-Olof Lodin har fört fram intressanta synpunkter på ett sådant skattesystem. Som Stig Josefson påpekade möter vi också en rad rätt stora problem som vi naturligtvis måste belysa innan vi kan gå över till att ta ställning till en sådan förändring av det svenska skattesystemet. Vad jag för dagen kan säga, fru talman, är naturligtvis att vi måste försöka få fram ett så allsidigt material som möjligt för att kunna bedöma om det här är en framgångsväg eller ej.
Fru talman! Jag tackar budgetministern inte minst för de sista orden, att det skall bli en så allsidig utredning som möjligt. Anledningen till frågeställningen är ju att jag anser att det rör sig om ett så pass värdefullt alternativ till det nuvarande skattesystemet att man allvarligt bör pröva möjligheterna att här införa ett annat skattesystem. En förutsättning för detta är naturligtvis att man får både fördelarna och nackdelarna utredda. Jag vill än en gång framföra ett tack för vad budgetministern sade sist i sitt inlägg nyss.
Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Södertälje kommuns förutsättningar att ta hand om de assyriska syrianska invandringen. Dessa bidrag har uppgått till i genomsnitt ca 3 milj.kr. per år. Utöver dessa bidrag, som har avsett ändamål på både socialoch skolområdena, har statsbidrag enligt generella regler utgått. fr.o.m. år 1980 gäller nya regler för statlig ersättning till kommuner för hjälp till flyktingar m.fl. Vid riksdagens behandling av de nya principerna uttalades att med hänsyn till den assyriska/syrianska invandringen får det anses föreligga särskilda skäl för statsbidrag till Södertälje utöver bidrag enligt de generella riktlinjerna. Jag vill först erinra om att regeringen nyligen har beslutat om åtgärder som syftar till att lätta trycket på Södertälje kommuns ekonomi av den här aktuella invandringen. Jag avser beslutet om att dels förstärka arbetsförmedlingen i Södertälje i syfte att underlätta för assyrier syrianer som tillträder anställning i annan kommun. Jag vill vidare kraftigt understryka att de ekonomiska förutsättningar som nu finns för att bistå de kommuner i Stockholms län till vilka inflyttningen av invandrare varit omfattande är helt andra än de som gällde i slutet av år 1979, då riksdagen tog ställning till den fortsatta inriktningen av den statliga ersättningen. Stockholms läns landstingskommun avser att komplettera det inomregionala skatteutjämningssystemet med en regel som tar hänsyn till kommunernas kostnader för utländska medborgare. Denna nya regel beräknas preliminärt ge Södertälje kommun ett nytillskott av medel på 8,6 milj.kr. år 1981. Regeringen har för år 1981 beviljat Södertälje extra skatteutjämningsbidrag till kostnader för den assyriska/syrianska invandringen. Med hänsyn till att extra skatteutjämningsbidrag är behovsprövade har regeringen tagit hänsyn till bidraget från landstinget. Denna prövning av behovet, som görs utifrån den totalekonomiska situationen i resp. kommun, har lett fram till att ett bidrag på 3 milj.kr. kunde anses skäligt för Södertäljes del. Jag vill avslutningsvis betona att det är mycket svårt att nu beräkna hur stora de kostnader för assyrier/syrianer under år 1981 blir som inte ersätts av generella bidrag enligt den nya förordningen. När extra skatteutjämningsbidrag skall beviljas för år 1982 kommer vi att ha ett betydligt säkrare underlag för att bedöma Södertälje kommuns behov av extra bidrag till kostnaderna på grund av denna invandring. De åtgärder som jag här redovisat bör enligt min mening sammantagna ge Södertälje förutsättningar att ta hand om de assyriska/syrianska invandrarna på samma goda sätt som hittills.

Fru talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min interpellation. Samtidigt måste jag dock konstatera att jag upplever svaret som litet oroväckande och på flera punkter ganska egendomligt. Till att börja med vill jag kommentera svaret punkt för punkt. Budgetministern konstaterar att Södertälje kommun under perioden 1975-1979 har fått bidrag som har uppgått till i genomsnitt 3 milj.kr. per år. Jag förmodar att avsikten med denna upplysning är att ge intryck av att den summa, 3 miljoner, som har beviljats i extra skatteutjämningsbidrag, mot den bakgrunden är rimlig. Men om man har en sådan avsikt med denna formulering, så är den naturligtvis mycket vilseledande. Under perioden 1975-1979 har vi, som budgetministern säkert är väl medveten om, haft en ganska kraftig inflation. Av den anledningen har kostnaderna stigit kraftigt år från år. Dessutom har antalet assyrier/syrianer ökat mycket kraftigt under denna period. Det har också lett till att kommunens kostnader — och därmed även statsbidraget — för den här gruppen har ökat kraftigt år från år. En genomsnittssiffra är alltså egentligen fullständigt ointressant när det gäller att ge en bild av det stödbehov som kommunen har. Den enda slutsats man kan dra av den uppgift som budgetministern lämnar på den här punkten är att om 3 milj.kr. har varit genomsnittet för 1975-1979, så är det helt självklart att 3 milj.kr. är otillräckligt för 1981. Sedan nämner budgetministern de insatser som har gjorts för att förstärka arbetsförmedlingen och för att i övrigt underlätta för assyrier/syrianer att söka sig till andra kommuner än Södertälje. Det är naturligtvis mycket angeläget och värdefullt, och vi hoppas kunna nå positiva resultat, så att det blir en något jämnare fördelning av den här befolkningsgruppen över landet. Men vi skall vara på det klara med att detta arbete kommer att ta tid. Det har gjorts försök tidigare, och vi vet att detta är förenat med en hel del praktiska bekymmer. För att assyrier/syrianer skall få anställning på annan ort förutsätts dessutom att de har arbetstillstånd i landet. En mycket stor grupp av assyrierna/syrianerna i Södertälje har inte arbetstillstånd ännu — de väntar på arbetstillstånd — och kommer alltså inte att beröras av dessa insatser. Men det är självklart att i den mån vi så småningom skulle kunna få någon minskning av befolkningsgruppen med detta ursprung i Södertälje så kommer våra kostnader att minska. Vi vill emellertid se den utvecklingen innan vi intecknar alltför mycket av den. Fru talman! Nyckelfrågan i regeringens sätt att resonera gäller naturligtvis kopplingen till landstingsbidraget. Jag uppfattar det i alla fall så, att det huvudmotiv som regeringen anger för att skära ner bidraget så kraftigt som man har gjort är att vi får ett extra skatteutjämningsbidrag, som till en del tar hänsyn till antalet utländska medborgare. Till det vill jag först säga att det är ytterst tvivelaktigt om det är förenligt med det riksdagsbeslut som fattats om en provisorisk lagstiftning för extra skatteutjämningsbidrag att ta den här typen av hänsyn. Jag vill hänvisa till vad dåvarande kommunministern Johannes Antonsson anförde i proposition 1977/78:48. Han sade där att den inomregionala skatteutjämningen inte bör ersätta den statliga skatteutjämningen utan utgöra ett komplement till denna. Statligt skatteutjämningsbidrag bör utgå enligt lagen om skatteutjämningsbidrag oberoende av om landstingskommun utnyttjar sin befogenhet att vidta skatteutjämnande åtgärder eller ej. Jag vill alltså till att börja med ifrågasätta om det över huvud taget är rimligt att ta den typ av hänsyn som regeringen har tagit. Men om vi nu ändå anser att man bör ta den här typen av hänsyn, så är regeringens sätt att räkna fullständigt orimligt. Södertälje kommun får inom ramen för det inomregionala skatteutjämningsbidraget 8,6 milj.kr., enligt vad som står i interpellationssvaret, för kyrkobokförda icke svenska medborgare i kommunen. De assyriska syrianska invandrargruppen. Men regeringen har tydligen, i sitt sätt att räkna, tagit med hela detta belopp. Jag vill med anledning av det fråga direkt: Är det regeringens uppfattning att vi skall använda hela beloppet för den assyriska/syrianska invandrargruppen och att de åtgärder, till fromma för andra invandrargrupper, som dessa pengar också var avsedda för inte bör komma till stånd? I så fall tycker jag att regeringen klart och tydligt bör uttala den uppfattningen. Det är inte Södertälje kommuns uppfattning. Vi har ett ansvar både för den assyriska/syrianska invandrargruppen och för andra invandrargrupper i Södertälje kommun. Mot denna bakgrund är det orimligt att acceptera det räknesätt regeringen använt sig av. Statsrådet Wirtén säger avslutningsvis att det är mycket svårt att nu beräkna hur stora kostnader för assyrier och syrianer som inte ersätts av generella bidrag. Man kan undra vad avsikten med en sådan formulering egentligen är. Det är självklart att det system vi har haft hittills — där ersättningen har betalats ut i efterhand varje halvår — ur den synpunkten har varit bättre. Det är på regeringens initiativ det har ändrats. Men om regeringen känner osäkerhet vid beräkningen och gärna vill återgå till det systemet tror jag att Södertälje kommun inte har något att invända. Jag tror att Södertälje kommun är fullt beredd att medverka till ett sådant system. Som det nu är har vi i Södertälje kommun varit tvungna att försöka räkna framåt itiden. Det kan man göra med ganska stor säkerhet, eftersom man har ordentlig erfarenhet av vilka kostnader den här invandrargruppen för med sig. Man har tillämpat de beräkningsgrunder som hittills gällt och utnyttjats i samförstånd mellan regeringen och Södertälje kommun. Dessutom har dessa beräkningar kollationerats med de berörda fackdepartementen, dvs. social departementet och utbildningsdepartementet. Det har då inte framkommit att departementen skulle ha någon annan bedömning än Södertälje kommun. Om man på budgetdepartementet menar att kommunens beräkningar är felaktiga på några punkter, är det viktigt att man redovisar exakt vilka punkter som är felaktiga och får till stånd en diskussion mellan budgetdepartementet och kommunen om de enskilda posterna. Jag utgår från att kommunen ställer upp på en sådan diskussion. Det har inte skett hittills, utan departementet har bara klippt till med en summa. Nu ser jag ändå något av en öppning i budgetministerns formulering att man kan ha bättre underlag vid nästa utbetalning av skatteutjämningen. Jag vet inte om man skall tolka det som att regeringen har funderingar på att vid beräkningen av nästa års — dvs. 1982 års — extra skatteutjämningsbidrag kompensera Södertälje kommun i efterhand för de kostnader som kommunen haft och som inte täckts av det statsbidrag som utgått fram till detta datum. I så fall är naturligtvis det något som kan diskuteras i en positiv anda, även om det innebär att kommunen får ligga ute med pengarna. Men allt detta förutsätter att frågan kan diskuteras utan att staten inkasserar det landstingskommunala skatteutjämningsbidraget, i varje fall inte de delar av det landstingskommunala skatteutjämningsbidrag som är avsett för andra invandrargrupper än den assyriska/syrianska. Sammanfattningsvis kan man konstatera — det är inget i svaret som bestrider detta — att om inte ytterligare pengar skulle komma, innebär det beslut regeringen hittills har fattat en mycket kraftig nedskärning av statens stöd till Södertälje kommun för den assyriska/syrianska invandringen. Hänvisningen i argumentationen för beslutet till Stockholms läns landstings extra skatteutjämningsbidrag är uppenbarligen ohållbar. Försöken att ifrågasätta kommunens beräkningar av kostnaderna för de assyriska/syrianska invandrarna har saknat grund. Man har i varje fall inte hittills kunnat visa på vilka punkter dessa beräkningar skulle vara felaktiga. Detta är en mycket allvarlig fråga, kanske allvarligare än de flesta anslagsfrågor som kan diskuteras mellan staten och olika kommuner. Vi vet att den assyriska/syrianska invandringen, med den mycket stora omfattning som den fått och under de mycket svåra sociala förhållanden som den skett, har lett till betydande sociala spänningar i Södertälje kommun. Det har t.o.m. gått så långt att vi vid ett par tillfällen upplevt upploppssituationer i Södertälje kommun, med rasistiska övertoner av ett slag som vi hittills normalt varit förskonade från i det här landet. Jag kan notera att även om de våldshandlingar som förekommit härrört från en ganska liten grupp, hör man i Södertälje så att säga på gatan många uttalanden av förståelse för den gruppen även från andra kommuninvånare. Detta är, som sagt, ett mycket stort problem. Som politiker i Södertälje har man ett mycket stort ansvar att försöka bidra till att utjämna de motsättningar som håller på att växa sig starka i kommunen. Alla politiska partier i Södertälje kommun arbetar tillsammans för att skapa harmoniska förhållanden mellan den assyriska/syrianska gruppen och övriga invånare i Södertälje. Men det är ett svårt arbete — det skall vi vara på det klara med. Vid ett par tillfällen har det alltså uppenbarat sig att vi hittills inte har lyckats med den här uppgiften. Ett av våra viktigaste argument i informationen och diskussionen om den här frågan i Södertälje kommun har varit att kostnaderna för att ta hand om den assyriska/syrianska gruppen inte har belastat kommuninvånarna, utan att hela nationen ekonomiskt sett solidariskt ställt upp för denna invandrargrupp genom det statliga bidrag som kommunen fått. Det anser vi har varit ett mycket starkt argument, när vi mött klagomål från kommuninvånarna över de insatser som kommunen måste göra för den här gruppen. Nu vill regeringen ta ifrån oss detta argument — ett av de viktigaste för att motverka ytterligare spänningar inom kommunen. Jag vill påstå att regeringen därmed tar på sig ett mycket stort ansvar för de problem som kan komma att uppstå i Södertälje framöver. Det beslut som budgetministern redovisar innebär inte någon täckning för de extra kostnader som Södertälje kommun har. Som jag påpekat i min interpellation finns det tre möjligheter att lösa det uppkomna problemet. En möjlighet är att drastiskt skära ned insatserna för den assyriska/syrianska gruppen, dvs. en prutning med ett belopp motsvarande vad som fattas i pengar —-istorleksordningen 10 milj.kr. En annan möjlighet är att finansiera utgifterna med en skattehöjning på 65-70 öre. En tredje möjlighet är att pruta ned eller ta bort annan kommunal verksamhet i en redan mycket hårt bantad budget. Jag vet inte vilken av dessa utvägar som budgetministern rekommenderar oss att välja, men budgetministern vet bättre än de flesta, förmodar jag, att pengar inte är någonting som man kan trolla fram. Fattas det pengar måste man antingen skaffa dem genom inkomstförstärkningar eller avstå från motsvarande utgifter genom prutningar. Just i den situationen befinner sig Södertälje kommun. Vi kan konstatera att vilken väg vi än väljer kommer det att leda till ytterligare svårigheter att skapa harmoniska relationer mellan assyrier/ syrianer i Södertälje och kommuninvånarna i övrigt. Det kommer att leda till ytterligare svårigheter att på ett harmoniskt sätt inlemma denna invandrargrupp i Södertälje kommuns samhällsgemenskap. Politiker i Södertälje ser med mycket stor oro på konsekvenserna av detta.

Fru talman! Pär Granstedt har i sitt inlägg i allt väsentligt redogjort för situationen i Södertälje i dag. Jag vill bara komplettera det på ett par punkter. Jag vill först till budgetministern säga att antalet assyriska och syrianska invandrare inte på något sätt har minskat. Tvärtom. I går hade invandrarverkets verksledning och styrelse samt representanter för Södertälje kommun en överläggning där man gick igenom situationen. De rapporter som då lämnades från polisen och andra ansvariga tjänstemän visar allvaret i den här frågan. Jag skall inte här närmare gå in på innehållet i alla dessa rapporter, men jag skulle vilja rekommendera budgetministern att ta del av dem. Jag är övertygad om att budgetministern då kommer att inse att antalet assyriska och syrianska invandrare i Södertälje är betydligt större än de siffror visar som vi hittills har rört oss med. Mot den bakgrunden är det verklighetsfrämmande att i dag tala om ett statsbidrag på 3 milj.kr. Eftersom budgetministern har ett förflutet i skolans värld och eftersom jag själv är aktiv inom skolan, skall jag be att få lämna ytterligare en konkret uppgift: antalet assyriska och syrianska elever i grundskolan i Södertälje är denna termin 840. Det är en markant ökning sedan närmast föregående termin. Totalt har vi i grundskolan 3 206 elever. Den assyriska och syrianska elevgruppen är betydligt mera resurskrävande än någon annan motsvarande grupp. Som exempel kan jag nämna de insatser som behöver göras på språkområdet mot bakgrund av att dessa elever har — som man uttrycker det — fragment av fyra fem språk. Man talar alltså i samma familj fyra fem olika språk. En annan siffra som jag vill att budgetministern lägger på minnet är följande: Antalet assyrier och syrianer utgör 3 26 av den totala befolkningen. Dessa 3 20 av den totala befolkningen tar i anspråk 43 90 av socialhjälpen. Av två skrivelser den senaste tiden har det framgått att den tolkning som budgetministern gör av riksdagens beslut om särskilt statsbidrag till Södertälje inte har vunnit gensvar vare sig i Södertälje kommun eller i Stockholms läns landsting. Statsministern har helt nyligen fått ta emot en skrivelse från Södertälje kommun, undertecknad av företrädare för fyra av de politiska partierna. De redovisar där en helt annan tolkning än budgetministern av riksdagens beslut liksom av landstingets beslut om inomregional skatteutjämning. Statsministern har också under den senaste tiden fått ta emot motsvarande skrivelse från de olika gruppledarna i Stockholms läns landsting. De protesterar där mot den tolkning som budgetministern gjort av landstingets beslut om inomregional skatteutjämning. Dessa skrivelser borde föranleda regeringen att ompröva det beslut man har fattat när det gäller extra statsbidrag till Södertälje. Det kan inte heller vara någon hemlighet för regeringen var den socialdemokratiska riksdagsgruppen står i den här frågan. Vår uppfattning är att Södertälje kommun fortfarande skall ha full kostnadstäckning för de extra utgifter som kommunen har. Jag tror därför att det är välbetänkt av budgetministern att verkligen ompröva det här beslutet om 3 milj.kr. Det beslutet kan inte på något sätt få vara definitivt. Under alla omständigheter kommer vi nu från den socialdemokratiska gruppens sida att med stor uppmärksamhet följa den fortsatta utvecklingen i den här frågan. Som redan har aviserats är vi beredda att återkomma i januari med en motion, där vi kommer att kräva full kostnadstäckning till Södertälje kommun även i fortsättningen.

Fru talman! Jag vill ansluta mig till den redovisning av läget som Pär Granstedt gjorde inledningsvis. Samtidigt vill jag notera att budgetministern själv hänvisade till riksdagens uttalande i våras vid behandlingen av proposition 38, där det slås fast att den assyriska invandringen till Södertälje kommun har medfört sådana exceptionella kostnader att det måste anses föreligga särskilda skäl för statsbidrag. Dessa förhållanden har på intet sätt förändrats. Invandringen fortsätter alltjämt, och gruppens struktur är fortfarande densamma. 40 96 är analfabeter. Mer än 40 26 av gruppen är barn i förskoleeller skolåldern. En stor del av gruppen är av olika skäl inte aktuell för arbetslivet i vårt land, och de som har yrkesutbildning har yrken som passar mycket dåligt för den svenska arbetsmarknaden. Detta sammantaget gör naturligtvis att gruppen behöver samhällets insatser i mycket högre grad och under mycket längre tid än andra invandrargrupper. Lennart Andersson redovisade en del siffror för skolans del. Jag vill lämna den upplysningen att 150 personer i år är aktuella för ansökan om svenskt medborgarskap. De har alltså varit i vårt land i minst fem år. Av dessa 150 personer är fortfarande en tredjedel beroende av socialhjälp för sin försörjning. Det visar, tycker jag, ganska tydligt vilka insatser av oss de här människorna behöver för att kunna inlemmas i det svenska samhället på ett någorlunda smidigt sätt. Nu tar regeringen det inomregionala skatteutjämningsbidraget till intäkt för att ta bort det speciella bidrag som Södertälje fått. Det faktum att man har lagt in en invandrarfaktor i bedömningen innebär ju att man har ansett invandring utgöra ett extra incitament till kostnader. Det gäller som sagt alla invandrare. 25 96 av vår befolkning är invandrare, och en liten del av dem är assyrier. Det inomregionala skatteutjämningsbidraget har emellertid tillkommit för att utjämna de utomordentligt stora skillnader som finns mellan kommunerna i Stockholms län. Det har aldrig varit meningen att det skulle vara till för att utjämna kostnaderna mellan staten och kommunerna. Pär Granstedt citerade också statsrådets ord när det gällde bestämmelsen om den inomregionala skatteutjämningen, nämligen att det inte skulle ersätta den statliga utan utgöra ett komplement. Till detta kommer att det i Södertälje finns ca 1 500 assyrier/syrianer som inte är kyrkobokförda men som ändå utnyttjar kommunens service. Det här innebär att kommunen går miste om ett statligt och inomregionalt skatteutjämningsbidrag på mellan 10 och 15 milj.kr. per år. Enligt vissa författningar är kommunen skyldig att t.ex. planera skolundervisningen för dem som är kyrkobokförda i kommunen, enligt andra är vi emellertid skyldiga att erbjuda skolgång till dem som vistas i kommunen. Med en differens på 1 500 personer säger det sig självt att vi inte klarar detta utan mycket stora kommunala insatser.

Den assyriska/syrianska invandringens omfattning har sanktionerats genom beslut av fyra regeringar. Anser då inte budgetministern att det är rimligt att staten tar ett ansvar också för de merkostnader som detta skapar? Jag ser det dock som en öppning att budgetministern framhåller att man litet längre fram kanske har ett bättre underlag för bedömningen av de insatser som Södertälje kommun har gjort för de assyriska/syrianska invandrarna. Jag vill då bara påpeka att vi redan nu kan se att behovet är oändligt mycket större än vad regeringen bedömt vara fallet.

Fru talman! Med mitt inlägg här blir det ytterligare en Södertäljepolitiker som vill säga några ord i detta sammanhang, och det finns faktiskt all anledning att göra det. Det gäller en mycket allvarlig fråga, och principiellt sett är den av mycket stor betydelse för Södertälje kommun och dess invånare och framför allt för de invandrare som direkt eller indirekt berörs av hur regeringen bedömer det här stödet. Lennart Andersson nämnde att fyra partier i Södertälje står bakom den uppfattning som har redovisats i tidigare inlägg. Det parti som inte tagit ställning i samma riktning är moderata samlingspartiet, men det återstår att se om man därifrån i anslutning till den här debatten redovisar en annan mening på den här punkten.

Jag påminde då kort om att det på denna punkt föreligger ett ställningstagande från riksdagen. Det har också tagits upp i denna interpellationsdebatt. Riksdagen har, vilket Ylva Annerstedt nyss har erinrat om, uttalat att den assyrianska invandringen till Södertälje kommun har medfört sådana exceptionella kostnader för kommunen att det måste anses föreligga särskilda skäl för statsbidrag till kommunen utöver de bidrag som kommer att utgå enligt de riktlinjer som angavs i propositionen. Regeringens sätt att i detta sammanhang räkna — jag skulle vilja kalla det blanda bort korten — är ganska upprörande. Det innebär i sak att man plockar bort ett nödvändigt och i allra högsta grad befogat stöd till den största invandrargruppen i Södertälje kommun. Om regeringen står på sig — vilket vi får hoppas att den inte gör — kommer detta att få ganska allvarliga konsekvenser. Jag tror inte, fru talman, att konsekvenserna direkt kommer att gå ut över invandrarna då det gäller deras sociala standard. Södertälje kommun och ansvariga politker i kommunen kommer säkert att se till att så inte blir fallet. Men det kommer att gå ut över Södertälje kommuns invånare och skattebetalare. I sak betyder nämligen ställningstagandet att man från regeringens sida lastar över en kostnad från staten på Södertälje kommun och dess skattebetalare. Hänvisningen till landstingets inomregionala skatteutjämningsbidrag är, som redan har sagts i ett par inlägg, inte hållbar. Den borde helt enkelt avföras ur diskussionen. Och jag tycker det är osnyggt att använda den på det sätt som har gjorts från regeringshåll. Kommunen har självfallet att svara för alla invandrargrupper i Södertälje, inte bara den nu aktuella gruppen. Men det övergripande ansvaret, kostnadsansvaret, måste ligga på statsmakten. Det räcker inte med att, som Rolf Wirtén säger i interpellationssvaret, ”lätta trycket på Södertälje kommuns ekonomi av den här aktuella invandringen”. Vad det handlar om är att regeringen måste ompröva sitt ställningstagande när det gäller statlig ersättning till kommuner för hjälp till flyktingar m.fl. och ge full kostnadstäckning för dessa utgifter. Min och vpk:s förhoppning är självfallet att regeringen skall göra en sådan omprövning. Det är viktigt och nödvändigt från många synpunkter, inte minst med hänsyn till de problem som Pär Granstedt nämnde i sitt anförande. Det gäller bl.a. de uttryck för organiserat våld som har förekommit och som det blir betydligt svårare att effektivt bekämpa, om de ekonomiska resurser som Södertälje kommun får blir knappare.

Fru talman! Som södertäljebo och kommunpolitiker skulle jag finna det tacknämligt om regeringen hade möjlighet att bevilja en ytterligare summa i extra skatteutjämningsbidrag, därför att jag kan verifiera den bild av den assyriska/syrianska gruppens förhållanden som mina kolleger har framställt. Men som rikspolitiker måste jag försöka se frågan i ett litet vidare perspektiv, och jag måste nyansera bilden något. Många av våra assyriska/syrianska invandrare i Södertälje bidrar som skattebetalare till de gemensamma kostnaderna i samhället. Kommunen har nu räknat fram att våra extra kostnader för den assyriska/syrianska gruppen belöper sig till ungefär 14 milj.kr. Det är naturligtvis en siffra som är omgiven av många reservationer — det kan vara mer, det kan också vara mindre. Vi får från landstinget 8,6 miljoner i bidrag för invandrare. För de gamla invandrargrupperna har vi i dag inga extra kostnader som inte täcks på annat sätt. Man måste ha förståelse för det prejudikat som kan uppkomma om vi kräver ytterligare kostnadstäckning. När vi behandlade denna fråga i våras nämndes Södertälje kommun särskilt. Men den kommun i detta län som är allra mest illa ute är ju Botkyrka. Av redovisade 26 miljoner i extrakostnader för den nya, snabba invandringen får Botkyrka i landstingsbidrag 17 miljoner extra. Jag vill också bara erinra om de oerhörda svårigheter som Uppsala kommun nu står inför. Mitt parti har alltså inte undertecknat den här skrivelsen till regeringen, men jag är ändå tacksam för att man i 1982 års budget skall överväga ett extra skatteutjämningsbidrag till Södertälje med ledning av de kostnader vi kan redovisa för 1981.

Fru talman! Det är helt klart att vi nu har en viktig fråga uppe till diskussion, dvs. frågan om hur invandrarnas anpassning i det svenska samhället skall ske på bästa sätt och hur vi på olika vägar skall göra deras situation bättre. Jag har som tidigare invandrarminister ett väldigt stort engagemang för just den sakfrågan. Men det är naturligtvis helt riktigt, som Gunnel Liljegren sade i det senaste inlägget, att när vi eftersträvar de här målen är det nödvändigt att göra det med rättvisa mellan län, mellan kommuner och mellan grupper. Vi får inte spela ut den ena gruppen mot den andra. Det är det allra värsta som kan hända, att man på något vis försöker peka ut en invandrargrupp som särskilt besvärlig, som särskilt kostsam. Jag hoppas att vi kan rensa bort diskussioner av det slaget, för jag är övertygad om, fru talman, att det inte skulle gagna invandringspolitiken på sikt. Här gäller det att hålla ihop, se det hela solidariskt och göra vad man kan för att nå en bättre situation för de många människor som kommer hit av olika anledningar, som flyktingar eller som grannar i Norden. Spännvidden mellan de här grupperna är stor. Just mot bakgrund av det jag nu sade är det nödvändigt att se på Södertäljes situation i förhållande till andra kommuner. Och som det sades här: Var är talesmännen från Botkyrka, från Uppsala och från de många andra invandrarkommunerna i Sverige som lever med ungefär samma problem och som följaktligen kunde ställa samma krav som Södertälje gör i denna debatt? Det man nu säger är: Vi skall ha full kostnadstäckning i Södertälje.

Men läget är nu att vi i Sverige i stället tvingas hålla tillbaka budgetens utgiftssida. Tillsammans försöker vi skapa balans i den svenska ekonomin. Jag måste då konstatera att de propåer som nu kommer står i bjärt kontrast till detta. Vi måste helt enkelt försöka fördela de knappa resurser som vi har på ett så rättvist sätt som möjligt. Och då vill jag, fru talman, först säga att vi nog har anledning att fundera litet närmare över vad invandrarna betyder för den svenska ekonomin. I dagens debatt har alla talare utom Gunnel Liljegren hävdat att de utgör en väldig belastning för kommunen, en börda som kommunen får på sig och som staten måste gå in och kompensera i olika avseenden. Jag tror att det finns all anledning att nyansera den bilden. Det har f. ö. också skett undersökningar — jag tänker bl.a. på invandrarutredningen — av vad invandrarna i stället betyder i ekonomisk styrka för en kommun. Man kan direkt påvisa att stora sektorer av vårt näringsliv över huvud taget inte skulle fungera om vi inte hade invandrarna. Vi måste alltså se på både plusoch minussidan när vi gör de här kalkylerna. Det kan naturligtvis ändå bli så att man i någon del av landet får en snabb upptrappning av invandrarantalet och kanske också en sned gruppering av invandrarpopulationen. Och det kan temporärt eller på sikt förorsaka alldeles speciella kostnader och svårigheter — det är jag den förste att erkänna. Jag är också klar över att just den bilden stämmer med situationen i Södertälje, Botkyrka och kanske också en och annan invandrarkommun till. Då finns det självfallet anledning att beakta det förhållandet, och det är precis vad som skett här. Jag har själv, som jag sade förut, som ansvarig minister på det här området verkat starkt för att hjälpa Södertälje med extra bidrag. Det är också redovisat i svaret att vi under åren gått in med sådana resurser, på min tillskyndan. Jag har varit synnerligen aktiv när det gäller att se till att Södertälje kommun skall få extra resurser. Men det är en helt annan sak när man sedan går över till att göra en beställning av full kostnadstäckning för en kommun i Sverige, en kommun som faktiskt har en stark ekonomi — i relation till många andra kommuner. Att jag kan göra det påståendet har sin grund i att regeringen till sin hjälp vid fördelningsarbetet har en skatteutjämningsnämnd med parlamentarisk sammansättning och där värderade ledamöter av denna kammare finns med. Exempelvis har Pär Granstedt en kollega i sin riksdagsgrupp med där som måste bedömas vara en av de främsta experterna på kommunal ekonomi i det här landet. Nämnden gör en förprövning av hur den resurs som riksdagen har lagt i regeringens hand skall fördelas.

Ett av dessa undantag var just Södertälje, där man gick från 0 till 3 milj.kr. i stöd till invandrarna. Detta är vad som har hänt. Efter denna redogörelse tycker jag att de här attackerna — om jag får kalla dem så — förefaller något felplacerade. När man har det här kravet på full kostnadstäckning finns det skäl att se på vad utskottet har skrivit. Ylva Annerstedt har ju också citerat ur detta. Den som hörde när hon gjorde det kan ju inte med bästa vilja i världen få det till att regeringen till sista kronan skall betala vad Södertälje kan visa är kostnader för assyrier och syrianer. Det står att det är motiverat att ge ett extra bidrag till Södertälje, och det är vad regeringen gjorde när den anslog 3 milj.kr. Detta ligger, som jag skrivit i svaret, väl i linje med vad vi har satsat på Södertälje under de senaste fem åren. Jag har också påpekat att vi i samma beslut bestämde oss för ett nytt regelsystem. Under övergångsperioden kan det bli en viss osäkerhet när det gäller basmaterialet. Därför finns det anledning att 1982 se efter om vi har träffat rätt eller ej. Har vi inte gjort det må man naturligtvis överväga hur det skall korrigeras. Den tilldelning som det här är fråga om ligger emellertid väl i linje med vad som tidigare har gjorts, liksom också med vad riksdagen har uttalat. Och det är, som sagt, en extra tilldelning med tanke på vad nämnden föreslog. Fru talman! Pär Granstedt talade om hur dåvarande statsrådet Antonsson ansåg att man borde gå till väga när resurserna fördelades. Pär Granstedt menade att det regionala stödet skulle vara ett komplement till det statliga skatteutjämningsbidraget. Men detta uttalande, Pär Granstedt, gällde ju inte det extra skatteutjämningsbidraget utan det ordinarie skatteutjämningsbidraget. Detta har över huvud taget inte tagits upp i det här sammanhanget, eftersom Södertälje inte kommer i fråga. Södertälje har nämligen i förhållande till andra kommuner en stark ekonomi och har därför inte kunnat få del av det ordinarie skatteutjämningsbidraget. Det extra skatteutjämningsbidraget tillkom, fru talman, just därför att tyngdpunkten låg i Stockholms län, där en avlastning därför blev nödvändig. Då föreslog regeringen att man kunde handla så som Stockholms läns landsting nu gör.

Fru talman! Budgetministern ger en mycket glättad bild av den verklighet vi har att röra oss med i det här fallet. Sakförhållandet är ju detta att hittills har Södertälje kommun fått täckning för sina extra kostnader för den assyriska/syrianska invandringen. Det innebär inte att varenda krona har täckts in, för det är självklart att kommunen ändå i sin ordinarie verksamhet har gjort insatser för de här invånarna precis som för alla andra. Men ambitionen har varit att de extraordinära kostnaderna, som har att göra med den här invandringens speciella karaktär och som inte täckts av andra bidrag, harstaten gått in och täckt. Det här har varit ett mycket starkt argument, som vi har haft när vi har diskuterat de här frågorna med kommunens invånare och visat att de mycket stora kostnader som den här flyktingströmmen — man får nästan kalla den det — har föranlett inte har belastat kommunen och dess medborgare. Det måste ändå stå helt klart också för budgetministern att man här har gått ifrån den principen. Beslutet innebär en kraftig nedskärning av det statliga stödet till Södertälje kommun och en kostnadsövervältring från staten till kommunen. Jag förstår inte hur budgetministern kan stå här i talarstolen och försöka låtsas som om inte detta var fallet, som om vi bara drömmer när vi ser att det här är ett stort gap mellan det stöd vi har fått tidigare och det stöd som det här beslutet innebär. Vi kommer att framstå som fruktansvärda egoister — med budgetministerns sätt att beskriva verkligheten. Och det är möjligt att vi är det när vi säger att vi tycker att det här landet solidariskt skall bära den här typen av kostnader, de skall inte belasta en enda kommun. Men jag vill gärna säga att när vi har den uppfattningen så är det inte uttryck för en princip som vi enbart finner tillämplig på Södertälje, utan vi finner den naturligtvis också tillämplig på Botkyrka och på Uppsala i den mån de har samma problem, vilket de har i många fall. Budgetministern beskriver det hela som en stor kostnadsexpansion. Men det är det inte fråga om, utan frågan gäller vilka som skall bära den här typen av kostnader, när det här landet får motta en ström av folk, som på grund av vidriga förhållanden i sitt hemland anser sig behöva fly till Sverige. Vilka är det som skall betala det? Skall det i stor utsträckning vara den kommun där de här människorna råkar hamna, eller är det något som nationen gemensamt skall ställa upp på? Kostnaderna är lika stora oavsett vem som betalar. Och vår uppfattning är alltså att detta är någonting som skall bäras solidariskt av nationen i dess helhet. Kommunen skall naturligtvis ställa upp för dessa som för alla andra människor, men de mycket speciella kostnader som har att göra t.ex. med det förhållandet att den här gruppen inte får arbete, med de mycket speciella kulturskillnader som finns och med den mycket stora mängd människor som kommer under kort period, bör vara en nationell angelägenhet. Sedan talar budgetministern väldigt mycket om vad invandrarna betyder för nationen i allmänhet och att det är illa att peka ut en bestämd invandrargrupp. Låt mig först säga att jag brukar beskriva invandringens roll för Sverige i ungefär samma termer som statsrådet Wirtén har gjort. Jag delar helt den synen.

Vi kan inte fördölja att det skapar problem. Jag håller med om att det är olyckligt att vi behöver föra en debatt där vi så tydligt lyfter fram de speciella problem för kommunen som den assyriska/ syrianska invandringen innebär, men varför behöver vi föra den debatten? Jo, helt enkelt därför att kommunen har försatts i en tvångssituation. Därför måste vi gentemot regeringen peka på dessa problem, eftersom regeringen tydligen inte förstår dem annars. Vi är i och för sig inte alls intresserade av att vältaligt predika om de problem som denna invandrargrupp för med sig för kommunen, men i den situation vi nu hamnat i tvingas vi att framföra dessa bekymmer för att få gehör för våra synpunkter. Jag tycker det är beklagligt att vi kommit i denna situation. Jag märker att statsrådet Wirtén undviker det som ändå hittills varit huvudargumentet för nedskärningen av bidraget, nämligen landstingsbidragen. Jag håller med om att det uttalande av Johannes Antonsson som jag citerade kan tolkas så som statsrådet gjorde. Därför framhöll jag också att det, även om man anser att man skall kunna ta hänsyn till sådana här bidrag, naturligtvis är orimligt att säga att det bidrag som Södertälje kommun får för hela sin invandrargrupp helt och hållet skall inriktas på den assyriska gruppen och räknas av för det stöd som kommunen behöver. Detta, som har upprepats av flera talare här, har statsrådet Wirtén över huvud taget inte berört. Det tycker jag är märkligt, eftersom det är ett huvudnummer i regeringens motivering för att skära ned bidragen. Det är i alla fall något som kraftigt understryks i statsrådet Wirténs interpellationssvar till mig.
Fru talman! Jag vill framhålla att Södertälje kommun under de senaste 20 åren har varit en av de kommuner i landet som haft den allra största invandringen. I dag har vi ungefär 55 nationaliteter representerade i kommunen, och ca 20 20 av kommunens invånare är invandrare. Jag vågar påstå att Södertälje kommun under dessa 20 år visat ett mycket stort ansvar i fråga om denna situation och de krav som har ställts på kommunen. Vi har inom t.ex. arbetarrörelsen i Södertälje haft tusentals och åter tusentals möten för att debattera de här frågorna och på det sättet få folk att på arbetsplatser och andra ställen hjälpa till att få balans i situationen, så att vi skall kunna umgås alla nationaliteter emellan. Det har haft mycket stor betydelse. I partisammanhang har vi under många år, i partimotioner och på annat sätt, uttryckt vår uppfattning om vilken tillgång invandrarna är för landet i dess helhet. Men den nuvarande situationen i Södertälje, den som vii dag debatterar, beror just på det som Rolf Wirtén var inne på i slutet av sitt inlägg, nämligen att Södertälje under de allra senaste åren fått motta en stor grupp invandrare från några speciella länder. Det är för att klara av denna speciella situation som vi behöver ytterligare hjälp i Södertälje. Vi kan inte anse att det är Södertälje kommuns invånare som ensamma skall bära hela denna börda. Vi hävdar i stället att Sverige som nation måste ta sitt solidariska ansvar. Men då skall också landets alla invånare hjälpa till att klara av denna ekonomiska börda. Att Rolf Wirtén i sitt svar framhöll de åtgärder som statsmakterna nu har vidtagit för att få en del invandrare att flytta ut till andra kommuner och därigenom lätta på trycket i Södertälje kommun, visar att regeringen delar min uppfattning att det just nu är en exceptionell situation, där man måste sätta in extra åtgärder. Men dessa åtgärder tar tid. Och som jag sade i mitt förra inlägg, behöver vi nog på nytt titta på hur många invandrare av den här gruppen vi har i Södertälje. Jag tror inte de officiella siffrorna är de riktiga. Sedan hänvisade budgetministern till den parlamentariska nämndens utlåtande innan regeringen hade fattat beslut om de 3 miljoner kronorna. Enligt vad jag har förstått har den parlamentariska nämnden vid sina överläggningar vägt in beslutet i Stockholms läns landsting. Men vi har ju försökt säga här i dag att vi inte kan instämma i den tolkningen, utan att vi anser att Stockholms läns landstings beslut är ett beslut för sig och att regeringens beslut är ett annat. Det har också sagts att det vid statbehandlingen inför 1982 kanske finns bättre underlag för att bedöma Södertäljes behov av extra anslag. Till det vill jag genmäla att vi begär en omprövning för 1981 och att vi har redovisat ett så fullödigt material att regeringens beslut om 3 milj.kr. i bidrag inte kan vara ett definitivt beslut. Vi vädjar till budgetministern att än en gång granska underlaget för det beslut som gäller 1981. — Och sedan hoppas jag att vi skall. Nr 19 ha ett så fullständigt underlag inför 1982 att vi då kan komma till enighet utan Fredagen den en sådan debatt som den vi har haft i dag.
Fru talman! Alla partier här har i gemensamhet antagit de invandrarpolitiska mål som gäller jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det innebär att vi också måste ställa upp och ge de resurser som behövs för att de målen skall kunna uppfyllas. Vi kan inte komma ifrån att den invandring vi nu har är en annan typ av invandring än den som vi har haft tidigare och att de invandrargrupper som är aktuella kräver en annan typ av insatser och dessutom under mycket längre period än som har varit aktuellt förut. Vi skall också göra de insatserna — det är inte den frågan vi diskuterar, utan frågan är hur vi skall dela kostnaderna. Jag noterar att budgetministern sade att vi skall arbeta solidariskt och göra vad vi kan och att vi skall fördela de knappa resurser vi har så rättvist som möjligt. Det är precis det som vi som är från Södertälje försöker visa. De stora insatser som den här gruppen behöver — och som vi anser det riktigt att den skall ha för att kunna fungera i det svenska samhället — är ändå av den omfattning och den art att det är rimligt att det är ett statligt ansvar, så att det inte är en enskild kommun som skall behöva stå för de insatserna. Budgetministern pekade på de förstärkningar för arbetsförmedlingen som man planerar. Jag tycker att detta är alldeles utmärkt och att det är positivt att man vill göra de insatserna, men det är ett arbete på ganska lång sikt. Det är också så att en stor del av gruppen inte på lång tid kan bli aktuell för den svenska arbetsmarknaden, eftersom det i den finns en stor grupp av analfabeter och många som av kulturella skäl inte kommer att ta förvärvsarbete. Det finns alltså stora skillnader mellan den här gruppen och andra invandrargrupper. Därför måste man faktiskt få lov att säga att det inte är fråga om att spela ut en grupp mot någon annan, utan att den aktuella gruppen är en grupp som just nu behöver speciella insatser. Budgetministern sade också att vi måste spara. Det är alldeles riktigt att vi måste göra det. Också vi inser det, och vi skulle kanske kunna acceptera en plan för ett minskat bidrag. Men vi har givits uppfattningen att staten har ansett att Södertälje har behövt statliga insatser för de extra kostnader som kommunen har haft, och vi har rättat oss efter detta. Om vi ändå hade kunnat få någon anvisning eller plan för en neddragning, hade det varit en annan sak, men det är uppenbart att det blir mycket svårt — om inte omöjligt — för oss, ifall 10 milj.kr. i ett slag skärs bort. Jag pekade på ytterligare ett inslag som gör det bekymmersamt för oss. Det är de regler för kyrkobokföringen som vi har. Man får ju inte kyrkobokföra sig när man väntar på arbetsoch uppehållstillstånd, men trots detta skall ändå kommunen förse invånarna i kommunen med kommunal service av olika slag. Jag pekade alltså på möjligheten att förändra de regler för kyrkobokfö 81 ringen som finns, och jag ställde en fråga till budgetministern, om han kan tänka sig att initiera en översyn av de reglerna. Jag skulle gärna vilja få del av budgetministerns syn på det.
Fru talman! Jag berörde i slutet av mitt tidigare inlägg frågan om de tilltagande våldstendenserna i vårt samhälle, som bl.a. har tagit sig uttryck i den fruktansvärda händelsen — mordet på en ung människa — i Botkyrka för litet sedan. Jag tycker att det finns anledning att erinra om sådana saker i det här sammanhanget, därför att ett minskat statligt stöd till verksamheten bland invandrarna kan få sådana konsekvenser, att det blir svårare att komma till rätta med tendenser av detta slag. Det här brutala mordet som skedde var ett uttryck för tilltagande våldstendenser i samhället. Och skall vi kunna bekämpa detta på ett riktigt sätt är det nödvändigt att man från statens sida också går in då det gäller den ekonomiska delen och därigenom bidrar till att underlätta invandrarnas anpassning. Vi är alla motståndare till våld och terrorverksamhet som medel i den politiska eller organisatoriska verksamheten, och vi vill gärna bekämpa det slag av verksamhet som kommit till uttryck i händelsen i Botkyrka för en tid sedan. Men då måste vi också se till att vi på allt sätt möjliggör insatser av olika slag för att komma till rätta med saken. Och det är, fru talman, faktiskt så att en försämring av stödet från statens sida kan bidra till att det blir svårt att komma till rätta med sådana här problem. Sedan talar Rolf Wirtén egentligen förbi det som interpellationen handlar om och det som är kärnfrågan i sammanhanget. Han går runt det och talar om var talesmännen för andra kommuner finns samt undrar om vi är beredda att ge samma stöd till dessa kommuner som har liknande problem. För min del vill jag säga: Självfallet — om andra kommuner har problem av den här typen i samma omfattning, skall också de kommunerna ha ett sådant här stöd. Det handlar här om en extraordinär situation, och det föreligger alldeles särskilda skäl för stödet. Det gäller att klara de extra kostnader som är förenade med den här extraordinära situationen som fortfarande råder, och det är för detta, fru talman, som Södertälje kommun anser att det är befogat att begära att man också i fortsättningen får full kostnadstäckning. Jag upprepar att det är fråga om de extra kostnader som är förenade med den här situationen. Det är inte så att situationen skulle vara avgjort mycket bättre än den varit tidigare, när regering och riksdag tagit ställning till ett sådant här stöd för Södertälje kommun.

Låt mig sedan, fru talman, bara säga några ord med anledning av Gunnel Liljegrens inlägg. Det enda hon anförde som skäl för att moderaterna inte kunde vara med på framställningen från Södertälje kommun var, såvitt jag uppfattade, att man var rädd för det prejudikat som kunde uppstå om vi skulle fortsätta på den inslagna vägen. Jag vill säga att jag inte är rädd för det. Jag tycker att det är självklart att staten skall bära sådana här extra kostnader, oavsett vilken kommun det sedan gäller.

Fru talman! Pär Granstedt sade att jag hade gett en glättad bild. Jag är inte säker på att det är en riktig karakteristik av mitt inlägg. Jag tycker att jag tog den här frågan på fullt allvar, ungefär som mina meddebattörer har gjort. Möjligen kan jag trösta mig med att Pär Granstedt i nästan samma andedrag sade att han instämde i den allmänna syn på invandringspolitiken som jag hade gjort mig till tolk för. Då hoppas jag att om Pär Granstedts instämmande inte gällde den del som var glättad, så har vi dock en gemensam grundvärdering i dessa frågor. Pär Granstedt hävdar att regeringens huvudskäl till sitt ställningstagande är att vi skulle ha krupit bakom det inomregionala stödet. Jag har aldrig sagt att det inomregionala stödet var något huvudskäl. Det är en av de faktorer som med nödvändighet måste vägas in när vi går att fatta beslut om hur det extra skatteutjämningsbidraget skall fördelas. Jag hoppas verkligen att Pär Granstedt är beredd att vara med på det. Skall vi inte i alla sammanhang försöka göra en gemensam bedömning av vad det finns för resurser i förhållande till de behov som skall tillgodoses, då kommer vi säkert snett. Det vore väl alldeles fel om vi försökte blunda för att Södertälje kommun här får ett inomregionalt stöd i storleksordningen 8-9 milj.kr. Det är ändå en betydande resurs. Fru talman!

Det är alltså nära hälften av alla svenska kommuner som anser att de har en alldeles särskilt besvärlig ekonomisk situation och behöver hjälp från statens kassa för att klara sina uppgifter. Det är alltså på 112 kommuner som dessa 95 milj.kr. skall fördelas. Södertälje har under de senaste fem åren fått — som jag har redovisat — 35 milj.kr. i ordinarie statsbidrag för den sociala verksamheten. Kommunen har fått 10 milj.kr. i extra bidrag för sådana här frågor inom den sociala sektorn. Till det kommer att man för utbildningssektorn har fått extra bidrag i storleksordningen 5 milj.kr. Så har vi ett inomregionalt stöd på 8,6 milj.kr. Detta är den bild som skatteutjämningsnämnden hade att bedöma när man satte sig ned för att pröva om Södertälje behövde mer resurser än någon annan invandrarkommun i Sverige. Man svarade nej, som jag sade i min föregående replik. Regeringen har omprövat detta. Det finns ingen prestigebindning i detta sammanhang, Tore Claeson. Tvärtom har vi sagt att riksdagen har uttalat, med hänvisning till den situation som råder i Södertälje, att det finns motiv att göra en extratilldelning — och den blev 3 milj.kr. Kan någon säga att inte vederbörlig hänsyn tagits till situationen i Södertälje mot bakgrund av den resurstilldelning jag nu redovisat? Jag skall inte förlänga den här debatten mycket mer utan bara konstatera att flera av talarna gått in på det som måste vara huvudmålet för oss alla, nämligen att försöka ordna situationen i Södertälje på ett sådant sätt att konfrontationer undviks. Då är det naturligtvis nödvändigt att kommunalmännen i Södertälje, lika väl som alla andra kommunalmän och som vi i regeringen får göra, sätter sig ner och funderar över hur vi skall prioritera våra knappa resurser. När Pär Granstedt ställer frågan om vilken av de tre vägar han anvisar i sin interpellation som är den lämpligaste att tillämpa, måste svaret bli att det naturligtvis inte går att ta några resurser utifrån utan vidare. Det är samma skattebetalare som skall ta fram de pengarna oavsett om vi går via landsting, stat eller kommun. Det är endast en väg jag kan se vara rimlig och möjlig, nämligen att prioritera inom de utgiftsposter kommunen har att pröva. Det är den vägen vi får använda i regeringen, och den skall vi försöka följa i fortsättningen på ett så rättvist sätt som möjligt. Får jag bara, fru talman, till Ylva Annerstedt, som fört upp en mer teknisk ' fråga om kyrkobokföringen, säga att det naturligtvis är en sak som tål sitt särskilda studium. Jag har för dagen ingen kommentar till den speciella frågan.
Fru talman! När jag sade att budgetministern gav en glättad beskrivning gällde det hans sätt att beskriva Södertälje kommuns situation. När vi nu fått en redovisning av vilket beslutsunderlag skatteutjämningsnämnden hade till sitt förfogande är jag inte förvånad över den fortsatta hanteringen. Man har alltså redovisat det totala stödet till Södertälje kommun under en femårsperiod, och sedan har man — det framgår också av svaret — fått fram ett genomsnitt på 3 miljoner. Jag har redan pekat på varför det sättet att räkna inte håller. Budgetministern vet ju om att vi har haft en betydande inflation under, denna femårsperiod. Dessutom vet naturligtvis den förutvarande invandrarministern om att antalet assyrier och syrianer har ökat högst väsentligt under denna femårsperiod. Att utgå från något slags genomsnitt eller klumpsumma för den här femårsperioden för att ge en bild av vad som skulle vara skäligt är alltså orimligt. Det andra argumentet — som kvarstår som huvudargument — är de 8,6 miljonerna från landstinget. Jag har försökt förklara flera gånger att av de 8,6 miljoner som landstingsstödet utgör — om man över huvud taget skall godta att landstingsstödet räknas in, men låt oss utgå från detta — kan man inte räkna på mer än den del som avser den assyriska/syrianska invandringen. Det är alltså en knapp femtedel — 18 26. Det är helt orimligt att räkna på 8,6 miljoner. Fyra femtedelar av det beloppet måste räknas bort, eller också hävdar budgetministern och regeringen att det är finnarna, jugoslaverna, grekerna, spanjorerna m.fl. som skall avstå sina rättigheter till assyrierna och syrianerna. Man måste skilja på äpplen och päron också när det gäller Södertälje kommun får andra bidrag som man också från olika håll skulle kunna åberopa. Vi får energisparstöd. Kan det bli nästa förslag, att energisparstödet skall tas med när vårt behov av stöd för invandringen bedöms? Vi får bidrag för andra ändamål — skall de tas med vid bedömningen? Jag kan vara med och resonera om man diskuterar de stöd vi får för den assyriska/syrianska invandringen. Men börjar man diskutera bidrag som Södertälje kommun får för andra ändamål håller det inte längre. Jag är förvånad över att budgetministern inte har gått in på det här resonemanget, eftersom jag tog upp det redan i mitt första anförande och flera med mig har gjort det. Jag vill alltså påstå att om det som budgetministern redovisar har varit grunden för skatteutjämningsnämndens bedömningar, har nämnden gjort sina bedömningar på helt felaktig grund. Och det är klart att man då kommer fram till ett felaktigt förslag. Budgetministern framhåller det som vi naturligtvis är ense om, att vi skall försöka ordna det så att konfrontation undviks mellan olika befolkningsgrupper i Södertälje kommun. Men regeringen måste vara medveten om att man genom det här beslutet har försvårat för Södertälje kommun att nå det målet. Man har ju dragit undan en viktig del av grundvalen, dels i form av ekonomiska resurser, dels i form av argument gentemot dem av Södertäljes befolkning som har invändningar mot den här befolkningsgruppen. Regeringen får alltså ta på sig ett tungt ansvar för de problem som kan uppstå i framtiden på grund av detta beslut — det vill jag framhålla. Det råd vi fick till sist var onekligen kärvt. Det är samma skattebetalare som skall betala, oavsett om det är kommunen, landstinget eller staten som har kostnaderna, sade budgetministern. Det är naturligtvis fel. Kommunalskatten betalas enbart av Södertäljes invånare. Landstingsskatt och statsskatt betalas lyckligtvis av något större befolkningsgrupper. Det spelar alltså stor roll var man tar ut dessa kostnader. Budgetministerns råd var att vi skall prioritera inom utgiftsposter som kommunen har. Jag tror att budgetministern är väl medveten om den kärva situation som råder i de flesta kommuner och även i Södertälje kommun. Där har vi ett budgetförslag som bygger på att kommunen skulle få samma stöd för den assyriska/syrianska invandringen som kommunen haft hittills. Budgeten innebär mycket hårda prutningar av den kommunala servicen —i stort sett inte någon utbyggnad alls. Men vad vi alltså förväntas göra är att skära bort ytterligare 10 milj.kr. i denna budget. Det är klart att man kan göra det. Man kan stänga bibliotek, man kan minska barnomsorgen, man kan pruta ytterligare på servicen i skolan osv. Men är det verkligen det rådet vi får, att vi skall vidta sådana ganska omfattande försämringar i den kommunala servicen för invånarna i Södertälje? Skall vi sedan gå ut till invånarna och säga att anledningen till att vi måste förkorta tiden för bibliotekets öppethållande, skära ned kultursatsningar, stänga fritidsgårdar, pruta på barnomsorgen, eller vad det kan vara fråga om, är att vi måste använda dessa pengar till att täcka kostnader för den assyriska/syrianska invandringen, som staten inte längre vill svara för? Vilken effekt på det allmänna klimatet i Södertälje kommun tror budgetministern att det skulle få? Eller skall vi göra dessa prutningar och försöka förtiga dem, hitta på något annat motiv för att vi gör dem och således dölja sanningen? Det går nog inte att komma ifrån att det här beslutet kommer att innebära en allvarligt försvårad situation. Detta att vi skall vara glada och tacksamma för att vi har fått något alls — vilket verkar vara litet av ett tema i budgetministerns anförande — är en ganska besk medicin att svälja för oss som skall ta ansvar för den situation som nu uppkommer i Södertälje kommun.
Herr talman! Till det som tidigare har sagts om det inomregionala skatteutjämningsbidraget skulle jag vilja foga att detta bidrag aldrig någonsin har varit aktuellt för att användas till att fördela kostnader mellan stat och kommun. Det har tillkommit för att utjämna de stora strukturella skillnader som finns mellan kommunerna i Stockholms län. Invandrarkommunerna har haft mycket stora kostnader för en snabb utbyggnad, utbyggd barntillsyn och annan kommunal service. Det är för att utjämna sådana skillnader mellan kommunerna som det inomregionala skatteutjämningsbidraget har tillkommit. Till detta kommer att regeringen så sent som för ett halvår sedan bedömde det så att Södertälje behövde extra tillskott för den assyriska/syrianska invandringen. Förhållandena har inte förändrats till drastiskt minskade behov — snarare tvärtom. Invandringen fortsätter alltjämt, och den befolkningsgruppen ökar alltså. Budgetministern hade ingen kommentar, sade han, till den tekniska fråga som gällde kyrkobokföringen. Jag skulle ändå vilja vädja till budgetministern att hålla den här frågan aktuell och ta de initiativ som eventuellt kan behövas. Skillnaden mellan antalet i kommunen kyrkobokförda personer — 1 500 - och det antal som behöver service är mycket märkbar. Kraven på service är alltså betydligt större än vad som framgår av kyrkobokföringen. Skillnaden betyder mindre utjämningsbidrag och annat än som behövs. Vilka regler som gäller för kyrkobokföringen har alltså ganska stor betydelse för oss.
Herr talman! Pär Granstedt hävdade i sin replik att vi har dragit undan resurser som Södertälje kommun behöver för att klara de här uppgifterna. Utöver de generella bidrag som har utgått till Södertälje tidigare år och som naturligtvis också kommer att utgå under 1980 och 1981 och då enligt ett nytt regelsystem, har denna kommun på grund av den besvärliga situation man befinner sig i fått i genomsnitt 3 milj.kr. per år. Detta är obestridligt, Pär Granstedt. Vi har därutöver mot skatteutjämningsnämndens förslag beviljat Södertälje ett bidrag på 3 milj.kr. som en extra resurs. I denna nämnd finns också ett kommunalråd inom Stockholms läns landsting. Han har tillstyrkt att Södertälje inte skulle få något sådant bidrag. Detta förslag är alltså något förankrat även regionalt. Ändå har regeringen beviljat ett bidrag på 3 milj.kr. för att hjälpa Södertälje att lösa sina uppgifter. Till detta kommer det inomregionala stödet på 8,6 milj.kr. för detta år. Pär Granstedt har naturligtvis rätt i att det gäller invandrare i stort. Men jag ställer inte upp på att i debatten spela ut den ena invandrargruppen mot den andra. Södertälje kommer att inomregionalt få 8,6 milj.kr. för att förstärka sina invandrarresurser, och det hjälper naturligtvis också assyrier och syrianer. Sedan vill jag ännu en gång påminna Ylva Annerstedt om att riksdagen fattade beslut om det inomregionala stödet mot den bakgrunden att Stockholms läns landsting började väga så tungt i vågskålen när regeringen fördelade det extra skatteutjämningsbidraget att det fick hela 50 920 av bidraget. Kommunerna i alla de övriga länen i Sverige fick dela på återstående 50 26. Hälften gick alltså till denna region. Och det är den region som i landet i övrigt anses vara den i särklass starkaste, ekonomiskt sett. Undra på att dåvarande statsrådet tyckte att det fanns skäl att öppna en väg för att åstadkomma en fördelning av de stora resurser som finns i vissa av kommunerna i den här regionen! Det gjorde man alltså för att få till stånd en intern fördelning av pengarna mellan kommunerna i Stockholms läns landsting.

Jag konstaterar, herr talman, än en gång att den enda väg som står till buds för Södertälje kommun liksom för Sveriges rike när man har ont om resurser är att prioritera mellan de olika behov som finns. Detta, Pär Granstedt, är den enda möjliga vägen. Vi kan inte lyfta oss själva i håret, vi kan inte hålla på att låna pengar utomlands för att tillgodose det ena eller andra behovet. Det är nödvändigt att vi får balans mellan våra inkomster och utgifter.
Herr talman! Statsrådet Wirtén säger att man inte skall spela ut den ena invandrargruppen mot den andra, men det är ju just det han i nästa andetag föreslår att vi skall göra. Vi har fått anslag av landstinget för hela invandrargruppen, men nu säger regeringen: Nej, ni skall inte använda de pengarna för hela invandrargruppen utan enbart för en femtedel av den, nämligen den assyriska/syrianska gruppen. Det är precis innebörden när man räknar av hela detta bidrag mot kommunens behov för extraordinära insatser på grund av den assyriska/syrianska invandringen. Dessutom är avsikten med den inomregionala skatteutjämningen egentligen inte att täcka sådana här specialkostnader som har att göra med en stor flyktingström, utan att jämna ut de så att säga normala kostnader man har för invandringen. Det stödet går även till kommuner som har invandrargrupper som funnits här mycket lång tid och alltså inte har den här typen av speciella problem. Det verkligt absurda är emellertid när man inte nöjer sig med att räkna in den del som är direkt knuten till den assyriska/syrianska gruppen utan tar in hela biten. Jag tycker att regeringen borde sätta sig ned och fundera över detta, för det är verkligen att spela ut den ena gruppen invandrare mot den andra, det är att säga att vi skall skära ner på servicen för andra invandrare för att gynna den assyriska/syrianska gruppen. Det är naturligtvis helt ohållbart. Så kan man bara inte bära sig åt. Det är naturligtvis riktigt som budgetministern säger, att vi måste hushålla ilandet i dess helhet, att vi inte kan finansiera det ena eller det andra med att låna utomlands, även om vi nu gör det i ganska stor omfattning. Men huvudpoängen med hela det här problemet är att vi lever i en ganska orolig värld. Rätt som det är händer sådana saker att en mycket stor befolkningsgrupp måste ge sig i väg från sitt hemland, fly någonstans och där skapa sig ett nytt hemland. De söker sig ofta till en och samma ort. Det har hänt nu, och det kan säkert hända flera gånger. Då uppstår det speciella kostnader och svårigheter på den orten. Vad det handlar om är: Skall dessa speciella kostnader bäras i huvudsak av dem som råkar bo på den orten, eller skall de bäras av hela nationen? Frågan är inte om vi skall låna pengar utomlands eller inte, utan den är: Var skall ansvaret ligga? Vi hävdar fortfarande från Södertälje kommun att ansvaret för den typen av kostnader skall bäras av nationen i dess helhet och inte av invånarna i just den kommun där den stora gruppen råkar hamna av en eller annan historisk slump. Det är särskilt viktigt, om man vill förebygga motsättningar och främlingshat av ett slag som vi redan har sett alldeles för mycket av i Södertälje kommun.

Herr talman! Eva Hjelmström har ställt följande två frågor till mig: 1. Kan inte skolministern se några betänkligheter i att bekämpa våldet i skolorna med hjälp av en seriefigur som förknippas med våld? 2. Anser skolministern att Stålmanskampanjen överensstämmer med de av riksdagen uppsatta kulturpolitiska målen? William Booth, Frälsningsarméns skapare, lär en gång ha ställts inför frågor, som till sin karaktär påminner om de här. Man anklagade honom och Frälsningsarmén för att profanera det religiösa budskapet genom att till sina väckelsesånger använda populära världsliga schlagermelodier. Han svarade: ”Varför skall djävulen ha monopol på alla bra melodier?” Nr 19 Jag anser inte att Stålmannen är en ovanligt bra seriefigur. Lika litet anser Fredagen den jag att djävulen haft ett finger med i skapandet av denna figur. Men det finns 7 november 1980 likheter mellan Frälsningsarméns sätt att arbeta och uppläggningen av den kampanj för en tryggare och mänskligare skola som just nu pågår i grundskolan. Metoden att ge en välkänd yttre form ett nytt och oväntat innehåll har en överraskningseffekt, som gör att budskapet väcker uppmärksamhet och tränger fram till vårt medvetande. Stålmannen är en science fiction-figur med övernaturliga krafter. Han kan upphäva tyngdkraften, och han är osårbar. Han tillhör en urgammal sagotradition. Inget barn tar honom på allvar. Alla inser att de metoder Stålmannen använder för att bekämpa våld och förtryck är omöjliga i verkligheten, just därför att ingen är osårbar och ingen har övernaturliga krafter. Det emblem som vi har valt för att symbolisera kampanjen för en tryggare och mänskligare skola liknar endast till det yttre Stålmannens, men förmedlar ett helt annat budskap. Våld föder våld. Våld kan tillfälligt nedkämpas av ett annat, starkare våld. Men våldet kan slutgiltigt besegras endast genom medmänsklighet och inlevelse i andra människors situation. Därför har vi valt hjärtat som symbol i emblemet. Jag delar Eva Hjelmströms uppfattning att det måste vara en kollektiv och inte en individuell åtgärd att bekämpa våldet. Det är just därför kampanjen riktar sig till klasserna i årskurserna 4-8. Genom att i klasserna diskutera dels våldets orsaker och mekanismer, dels vad man tillsammans kan göra för att undvika att våld uppstår, kan man komma långt på väg när det gäller att minska våldet i våra skolor. Självfallet kan och bör man då också diskutera de samhälleliga förhållanden som medverkar till uppkomsten av våld. Den tidning som vi har sänt ut till klasserna avser att ge uppslag till många olika debatter om våldet och dess orsaker. I skolorna får man i samband med kampanjen även anledning att analysera och diskutera den verklighetsflykt och den våldsromantik som frodas i många serietidningar; detta står i god överensstämmelse med de av riksdagen uppsatta kulturpolitiska målen.

Herr talman! Våld föder våld, säger Britt Mogård i sitt interpellationssvar. Förvisso är det så att misshandel lever av att misshandel se. Då kan man titta på en bild som är hämtad ur — jag citerar kampanjledningen — det viktigaste bidraget till kampanjen mot våld i skolan, nämligen tidningen. Det är en tecknad serie som handlar om en 14-åring, Åke, som | spöar upp sin fröken. Av den torftiga texten att döma gör han det därför att han har svårt att läsa. Serien slutar med att Åkes fröken Eva förklarar följande: ”Vad tjänar det till att analysera allting? Varför kunde man helt enkelt inte talat om för Åke att han gjort ett allvarligt fel och sen gett honom något slags bestraffning?” Herr talman! Analyser ligger uppenbarligen inte för Britt Mogård. Våldet i 89 kampanjen rycks helt ur sitt sammanhang, och en analys av våldet insatt i ett socialt perspektiv saknas helt i det material som till en kostnad av över 1 miljon skickats ut till landets skolor. Av materialet att döma är det i stället så att eleverna i våra skolor i en dramatiskt ökad omfattning fått för sig att använda våld inte bara mot varandra utan också mot lärare och annan skolpersonal. ”Våldet ökar mellan elever” — ”Skrämmande rapport om skolvåldet” — ”Hej! Vi är skolans ligister!” — ”Jag var på lyran och slog en lärare i huvet med en kasse öl” — så lyder de fyra första rubrikerna i den här genomgående destruktiva skriften, som dessutom tar upp enbart det fysiska våldet och helt bortser från det psykiska. Mycket riktigt har elevorganisationerna — såväl Elevförbundet som SECO — tagit avstånd från kampanjen. Men inte bara de, utan också flera lokala Hem och skola-föreningar har protesterat. Normgruppen vägrade vid sitt sammanträde häromdagen att befatta sig med kampanjen, Kommunalarbetareförbundet har tagit tillbaka sin representant i antivåldskommittén, och i en kommun, Eskilstuna kommun, har skolstyrelsen av omsorg om de elever som utpekas i en av artiklarna vägrat att dela ut den här tidningen till skolorna. Herr talman! Borde inte detta vara tillräckligt för att få kommittén med Britt Mogård i spetsen att ifrågasätta vad det är de egentligen håller på med? Våldet i skolorna och våldet i människornas vardag är ett alltför allvarligt problem för att få behandlas på detta uppenbart nonchalanta sätt. Våldet finns. Våldet är ett angeläget socialt och samhälleligt problem som måste diskuteras seriöst. Våldet är inte ett informationsproblem, alltså något som man kan avskaffa med hjälp av Stålmansjippon och pristävlingar. Kampanjen tjänar bara syftet att skyla över de verkliga och svåra problem som elever och personal vid skolorna möter. Och de problemen kommer att bli än värre efter regeringens besparingsförslag, som ju i första hand kommer att drabba de kommuner som redan är fattiga och som har det svårt. Kampanjen tjänar också syftet att skyla över regeringens brist på vilja att ta itu med det kommersiella träsket. Jag tycker att kampanjen just genom användandet av Stålmannen legitimerar detta träsk. Våld föder våld, säger Britt Mogård. Då frågar jag mig: När läste Britt Mogård Stålmannen sist? Den handlar om supermannen som ensam övervinner alla svårigheter, helt i enlighet med moderaternas individualistiska ideal, supermannen som behandlar kvinnor som mindre vetande våp och som genom sin livsstil, dvs. ensam är stark, direkt motverkar kollektivitet och samarbete människor emellan. Jag har tidningen Stålmannen här, men jag skall bespara Britt Mogård och kammarens ledamöter att ta del av texten i den — den kan begrundas efter debatten. Britt Mogård säger att det är endast till det yttre som emblemet liknar supermannen — ja, bevare oss för hans inre! — och att han är en science fiction-figur, en overklig figur som ingen kan ta på allvar. I en högst konkret situation använder man sig alltså av en kommersiell seriehjälte som förknippas med våld. Den kommersiella kulturindustrin gnuggar naturligtvis händerna. Vad Britt Mogård och antivåldskommittén tycks ha svårt att förstå är att kännetecknande för denna industri är just att den knyter an till de behov av gemenskap och av identifikationsobjekt som barn och ungdomar har. Att vara stark och oövervinnelig som Stålmannen är en dröm som är särskilt levande bland alla dem som själva känner sig utsatta och beroende av andra. Åke Daun, folklivsforskaren, har en gång sagt att Stålmannen blir barnens och ungdomens politiska teater. Det är alltså så Britt Mogård vill ha det. Stålmannens skumgummiliv skall bli barnens identifikationsobjekt. De skall uppfostras till något slags cyniska surfare med en superman som fyller lärarnas tomrum. Men det som krävs, Britt Mogård, är ju resurser till skolorna, inte dekaler och klistermärken som singlar ned i en strid ström uppifrån. Det krävs lokaler, lärare, mindre klasser och fler vuxna som kan ta sig an barnen. Våld föder våld. Vänd på det, fru Mogård, som Shakespeare en gång gjorde: Kärlek lever av att kärlek se. Men kärlek kan inte existera i ett tomrum. Jag skulle kunna ta upp många faktorer som orsakar våldet, men jag skall bara konstatera att otrygghet och sociala orättvisor alltid föder våld. Det har naturligtvis sin grund i strukturomvandlingar, dåliga boendemiljöer, en ökande bilism osv. Jag skall inte uppehålla mig vid detta utan bara ta upp några få konkreta åtgärder som Britt Mogård borde kunna vidta för att minska våldet, om det nu är detta hon är ute efter. För det första måste vi förvandla skolan. Den upplevs fortfarande av många elever som en djungel, där den enes bröd är den andres död, där rädslan för arbetslöshet är ständigt närvarande och där man har svårt att känna igen sin egen verklighet. Vi måste alltså förvandla konkurrensskolan till en kollektiv skola, byggd på arbetarnas erfarenheter. Det kräver bl.a. att betygen avskaffas. För det andra måste vi skapa en bättre arbetsmiljö för alla vid skolorna. Arbetsmiljön kommer ju nu att försämras mycket kraftigt genom regeringens förslag till besparingar. För det tredje borde Britt Mogård kunna ta itu med den kommersiella kulturindustrin i stället för att gå dess ärenden. Här vill jag nämna några exempel: Jag blev sent i går kväll uppringd av en orolig mamma, vars 12-åriga barn sprang på en relativt nyöppnad flipperhall, Fonzie's, som ligger i den stadsdel jag bor i, på Söder i Stockholm. Det hör till saken att flipperhallen ligger precis i närheten av en stor grundskola. Man kommer in där gratis under dagtid, den är öppen från kl. 11 på förmiddagarna, och där har man inte satt upp några åldersgränser. Det är en stor lokal som är sänkt i halvdunkel och fylld av olika flipperspel. På dem står det: Skjut först. Kvinnor är sex. Kvinnor kan köpas. I det här halvdunklet finns också en rad dataspel, och på dem kan man manövrera det stora kärnvapenkriget som förintar jorden. Här kan man också titta på videofilm och se Motorsågsmassakern, en fullständigt vedervärdig film där ungdomarna angriper varandra med motorsågar. Här har också förekommit det nu så omdiskuterade pyramidspelet, som ju polisen påstår sig ha så svårt att hitta. I den här miljön återfinns alltså de fjärdeklassare— ja, t.o.m. 8-9-åringar —som Britt Mogård vill vinna med sin kampanj. Här finns de, skolkande från skolan. Stockholms kommun har nu tagit itu med de här sakerna, fick jag veta i morse. Och mycket riktigt visar det sig att moderaterna är det enda parti i kommunen som inte vill se den här typen av verksamhet stoppad. Jag skulle också kunna rekommendera Britt Mogård ett besök i någon av de radioaffärer som ligger i närheten av riksdagshuset. Där kan hon titta i de videokataloger som finns och som framför allt ungdomarna går in och hämtar. I dem handlar det om brudar, bärsa, bilar, nackar som knäcks, bloddrypande sexskildringar osv. Britt Mogård skulle också kunna göra ett studiebesök på en ungdomsgård eller en fritidsgård, där man kopierar Benknäckargänget till 16 mm smalfilm och visar den för dem som ännu inte har fyllt 15 år. Jag tycker, herr talman, att Britt Mogård borde stiga ned från Stålmannens sfärer, se till verkligheten och lyssna på de oroliga föräldrar som tycker att det här är det som man verkligen borde ta itu med, i stället för att skicka ut dekaler och klistermärken till skolorna. Jag är av den uppfattningen att kampanjen bör stoppas. Pengarna kan förvisso användas bättre, inte minst i dessa dagar. Jag vill sluta med att fråga Britt Mogård, om hon inte tagit något intryck av all den kritik som framkommit mot kampanjen och är beredd att stoppa den.

Herr talman! Det är alltid populärt, när man försöker komma åt en motståndare, att rekommendera besök i verkligheten. Eva Hjelmström kunde möjligen ha ringt upp mig före den här debatten och frågat mig om jag kände till verkligheten. Jag kunde då ha talat om för henne att det gör jag ganska bra. Jag har lyssnat till föräldrar, och jag har lyssnat till elever. Inte minst har jag lyssnat till skolpersonal — också den existerar faktiskt. Eva Hjelmström tycks av hennes anförande här och interpellationen att döma föreställa sig att det pågår en Stålmanskampanj ute i skolorna och att man försöker bekämpa våldet med hjälp av en seriefigur som förknippas med våld. Det är naturligtvis en missuppfattning. Vartenda barn som läst en serie med Stålmannen har omedelbart sett att det inte är Stålmannens tuffa bröst, för att använda Eva Hjelmströms terminologi, som återfinns på kampanjtidningens första sida. Figuren liknar Stålmannen — det gör den — men den har ett annat märke, med ett annat budskap på sin tröja. Eva Hjelmström har uppenbarligen, av interpellationen att döma, missuppfattat kampanjsymbolen på det sättet att kampanjen skulle förespråka ett individualistiskt övermänniskoideal. Vid närmare eftertanke — något som rekommenderas — måste man rimligen komma till rakt motsatt slutsats. Det är bara den som besitter en sagofigurs övernaturliga egenskaper som kan klara sig ensam. Skall vanliga dödliga klara sig i tillvaron måste de sluta sig Eva Hjelmström gjorde en svepande karakteristik av den här tidningen, men hon har uppenbarligen inte läst tidningen särskilt väl. Hon påstår att det psykiska våldet inte nämns i tidningen. Får jag rekommendera den utomordentliga ledare som jag har skrivit på s. 2 längst till vänster. Där kan man läsa om den saken. Även i vissa artiklar står det att läsa om det psykiska våldet. I sin interpellation förhånar Eva Hjelmström det förhållandet att vi skulle tro att det går att minska våldet genom att prata med varandra. Ja, det är just det som kampanjkommittén anser. Genom att rikta strålkastarljuset på våldet och dess mekanismer och genom att tillsammans diskutera igenom konfliktsituationer — inte bara en utan flera gånger — är det möjligt att starta en process som kan minska våldet både i och utanför skolan. När man utsätts för våld reagerar man ofta helt naturligt som lärarinnan i den här serien. Det är därför man måste ha denna utgångspunkt för att diskutera våldet och dess orsaker innan det uppkommer. Det är det den här tidningen vill ge underlag för. Bakom den tilltro vi i kommittén har till att det går att åstadkomma någonting på det här området ligger den människosyn som kommer till uttryck i den inledande målbeskrivningen i 1980-års läroplan för grundskolan: ”Människan är aktiv och skapande. Hon kan och vill ta ansvar.” Det gäller också, Eva Hjelmström, de människor som lever i socialt problematiska miljöer. Även de har kvaliteter, och de har också en kapacitet som bör utnyttjas. Att förutsätta att de inte besitter någon kapacitet eller någon god vilja är att göra dem en allvarlig otjänst. Att underkänna människor är, som jag ser det, grymt. Eva Hjelmström har anslutit sig till de många som ägnat stor energi åt att kritisera och misstänkliggöra kampanjen för en tryggare och mänskligare skola. Jag kan inte upphöra att förvåna mig över att man aldrig låter den kritiken åtföljas av ett bättre recept än den här kampanjen. Inte heller Eva Hjelmström har något sådant. Skall jag tolka det så att hon anser att våldet i skolan är försumbart eller i varje fall att det inte är särskilt brådskande att försöka göra någonting åt det — det finns ju så mycket annat man måste göra först? Eller räcker det för henne att det finns förklaringar till våldshandlingar? Det innebär i så fall att hon under vissa förutsättningar accepterar våldet och inte bekymrar sig ett skvatt om våldets offer. Kampanjen mot våldet i skolan har till syfte att väcka till insikt om vars och ens ansvar. Alla måste tillsammans bekämpa våld. Det får inte bli den uppdelning i vuxna och barn som Eva Hjelmström fruktar och där allt våld förutsätts emanera från eleverna. Men det får heller inte bli en uppdelning i snälla barn och elaka barn, där de senare stöts ut ur gemenskapen. De barn och ungdomar som tillgriper våld i någon form döljer oftast en stor osäkerhet bakom en tuff attityd. De gör det därför att de är så rädda att få sin osäkerhet avslöjad och att framstå som svaga. Dessa barn och dessa ungdomar — och för all del även en hel del vuxna — förväxlar ofta icke-våld med svaghet. De kan därför behöva ett identifikationsobjekt, som inte ger intryck av svaghet men som trots det visar på att man både kan och bör lösa konflikter utan att använda våld. Det kampanjmärke med hjärtat som vi valt och som vi här diskuterar vill symbolisera det. Jag är van att få bära hundhuvudet för det mesta här i världen på mitt område. Men jag börjar bli en aning trött på att höra att det här är Britt Mogårds kampanj! Det är visserligen sant att jag tagit initiativet till den, men det står en kommitté bakom kampanjen, en kommitté i vilken samtliga personalorganisationer i skolan är representerade, liksom diverse myndigheter som har med barn och ungdom att göra. Kommunalarbetareförbundets ordförande, som ju tillhört de personalkategorier som arbetar i skolan, hoppade häromdagen av kommittén. Jag tycker att detta är ytterligt originellt, och jag tycker faktiskt att det är odemokratiskt. Han har suttit med i den kommitté som utarbetat kampanjen, och han har dessutom godkänt utformningen. När det började blåsa kring kampanjen och allt fler började hacka på den, hoppade han av. Jag har faktiskt, uppriktigt sagt, aldrig varit med om någonting liknande. Jag hoppas att det inte är ytterligare någon som gör någonting sådant. Detta drabbar icke mig och icke kommittén, utan det drabbar den som hoppar av på det här sättet. Eva Hjelmström frågade slutligen om jag inte tyckte att den här kampanjen borde stoppas. Till skillnad från Eva Hjelmström har jag kontakt med verkligheten. Jag reser runt i en rad skolor, och jag inhämtar rapporter via kampanjens kansli. Eva Hjelmström tycks inte ha en aning om hur mycken aktivitet och hur mycket av diskussioner som har väckts till liv genom den här kampanjen — kanske just därför att kampanjens utformning har diskuterats så mycket. Det finns inte en skola här i landet där man inte vet att kampanjen pågår. Det är ingen dålig utgångspunkt för dem som är kritiska att säga: Fy sjutton, det var inte bra med Stålmannen — han är en otäck figur; vad skall vi göra i stället? Så resonerar man ute i skolorna. Får jag berätta att jag häromdagen var i en skola där man hade ägnat mycken tid åt att hänga upp det här kampanjmärket överallt i skolan. Man hade en rebustävling, där jag fick glädjen att dela ut första, andra och tredje pris. Detta var en högstadieskola med tuffa tonåringar, men lösningen på rebusen blev: Älska din nästa såsom dig själv! Skulle jag stoppa en kampanj som fått till stånd sådana saker? Aldrig, Eva Hjelmström!

Herr talman! I anslutning till den sista repliken från Britt Mogård och det hon tidigare sade i interpellationssvaret får jag väl rekommendera Britt Mogård att nästa gång använda sig av Jesus som symbol. Han är inte mindre övernaturlig än Stålmannen — han återuppstod t.o.m. från det våld han utsattes för. Britt Mogård säger sig ha åkt runt i skolorna, och överallt pågår tydligen livliga aktiviteter när det gäller denna kampanj. Mitt intryck är snarast det motsatta — en rad skolor har vägrat att över huvud taget befatta sig med kampanjen. Och det är som jag sade tidigare: De bägge stora elevorganisa tionerna bojkottar kampanjen helt, liksom en rad Hem och skola-föreningar samt en kommun, Eskilstuna kommun. Om inte annat tycker jag att det borde skaka Britt Mogård något, att denna kommun av omsorg om de elever som alltså utpekas i kampanjtidningen vägrar att dela ut materialet. Tyvärr har det då delats ut på en rad andra håll. När jag diskuterar verkligheten, så diskuterar jag inte bara skolorna — jag diskuterar också skolans omkringliggande verklighet. Jag kan konstatera att Britt Mogård över huvud taget inte tog upp det jag nämnde om olämpliga ungdomsmiljöer. Britt Mogårds parti är alltså det enda som inte vill stoppa den våldsutövning som jag menar förekommer i sådana här lokaler. Jag har, Britt Mogård, inte förutsatt att elever i socialt problematiska miljöer på något sätt skulle ta mindre ansvar — tvärtom. Men tidningen — bl.a. den serie som jag visade på här tidigare — förstärker de fördomar som säger att dessa elever inte kan ta något ansvar, utan att de helst bör bestraffas. Läs serien, läs er egen tidning! Det står så. Britt Mogård säger att genom att rikta strålkastarna på våldet och dess mekanismer skall man kunna avskaffa våldet. Men det är just detta som den här tidningen och den här kampanjen inte gör. På vilket sätt minskar man våldet genom klistermärken, dekaler och affischer? Visst skall våldet diskuteras, men man måste också ta itu med det som ligger till grund för våldet, och det vägrar Britt Mogård att göra. Barnens och ungdomens situation är förvisso inte rolig i dag i Sverige, och det finns en rad undersökningar som visar hur barns och ungdomars vardag ser ut, hur de blir retade, hur de blir mobbade, hur de blir plågade i en utsträckning som vi har svårt att föreställa oss, hur de gång på gång sviks av oss vuxna. Det finns en undersökning som visar att många barn tillbringar mellan sju och tio minuter dagligen med sin pappa, medan de tillbringar bortåt två timmar framför TV:n. Vad som då krävs är naturligtvis att barnen får mer kontakt med andra vuxna, mer kontakt med lärare och annan personal på skolorna.

Är inte detta cyniskt, om något? Inte minst kommer ju Kommunalarbetareförbundets medlemmar att drabbas, och det är också därför som man har upplevt det som meningslöst att delta i en antivåldskampanj som bara med Stålmannen som ideal berör en liten, liten del och inte på något sätt tar itu med de grundläggande problemen utan tvärtom förvärrar dem. Jag är litet förvånad över att Britt Mogård inte har någon kritik att rikta mot denna kampanj, dess torftiga uppläggning, dess brist på analys och dess förmåga att bortse från det väsentliga som faktiskt pågår ute i verkligheten.
Herr talman! Eva Hjelmströms fråga gällde alldeles uppenbarligen enligt rubriken kampanjen mot våld i skolan. Jag vill gärna följa den ordning som tillämpas här i kammaren att vi diskuterar den fråga som har ställts. Vill Eva Hjelmström diskutera olämpliga ungdomsmiljöer med mig är hon välkommen att ställa en fråga i det ärendet. Här är väl inte heller tillfället att diskutera sparplanen. Jag skulle väl kanske ändå vilja rekommendera Eva Hjelmström att läsa på de riksdagsbeslut som faktiskt gäller innan hon tar sådana här svepande generaliseringar i sin mun. Jag vill sedan lämna ett par sakupplysningar, vilket uppenbarligen behövs. För det första vill jag säga att Eskilstuna inte bojkottat kampanjen. Man har där reagerat mot att det i den tidning det här gäller återgavs två artiklar som har stått i Aftonbladet och som berörde en skola i Eskilstuna. Man kommer att få en ny tidning där dessa artiklar har tagits bort. För det andra vill jag säga att SECO visserligen hoppat av kommittén centralt men att SECO medverkar lokalt. För det tredje vill jag nämna att Riksförbundet Hem och skola fortfarande är med i kommittén. Jag tycker att det är mycket originellt att Eva Hjelmström förväntar sig att jag som är ordförande i denna kommitté och som har varit med om att utforma denna kampanj skulle ta avstånd från den och kritisera den. Då skulle jag bära mig åt som Sigvard Marjasin, och det kan jag ju inte göra. Jag är nyfiken på vad Eva Hjelmström egentligen vill göra åt det våld som nu förekommer i skolan. Vad vill Eva Hjelmström göra åt de lärare som mobbar varandra och åt de lärare som mobbas mycket grymt av elever och ibland misshandlas? Vad vill Eva Hjelmström göra åt den ganska brutala fysiska mobbning och åt den mera psykiska mobbning som elever ägnar sig åt i skolorna — en mobbning som innebär att eleverna fryser ut varandra och låter en kamrat få känna att ”du existerar över huvud taget inte”. Menar Eva Hjelmström verkligen att vi då först skall ordna upp diverse förhållanden utanför skolan och låta dessa ungdomar och vuxna under tiden fara illa, eftersom vi tyvärr inte kan göra något åt det? Det är detta vi har gett oss på. Det är inte här fråga om något alternativ till annan verksamhet. Man kan mycket väl ägna sig åt att arbeta för ett bättre samhälle men samtidigt se till att det blir stopp för detta våld. Men jag förstår att Eva Hjelmström har en annan uppfattning än jag i dessa viktiga normfrågor och moraliska frågor, ty när jag läser hennes interpellation finner jagatt hon förstås talar om ”borgerlig ideologi” och om hur gräsligt det är att eleverna skall lära sig hut och hyfs. Det är klart att det måste vara ohyggligt — det förstår jag. Så står det: ”Skolan skall fostra och lag och ordning råda”, vilket alltså är ett uttryck för borgerlig ideologi. I varje fall vet jag att socialdemokraterna delar den uppfattningen att skolan skall fostra. Men då har jag alltså fått klart för mig att Eva Hjelmström tar avstånd från denna tes, som numera finns med i den kommande läroplanen, och detta gör mig uppriktigt sagt mycket orolig.

Herr talman! Även jag anser visst att skolan skall fostra, Britt Mogård. Men jag ställer frågan: Till vad? Britt Mogård gör det nämligen litet väl enkelt för sig, om hon tror att skolan skall fostra till vad som helst. Uppenbarligen är Britt Mogårds uppfattning den som jag har dragit fram i min interpellation, nämligen att skolan skall fostra till individualistiska ideal — ensam är stark, sköt dig själv och strunta i andra. Det är inte min uppfattning. Jag anser att skolan skall fostra till kollektivitet. Britt Mogård förstår inte varför jag i denna debatt drar in besparingspropositionen. Det borde inte vara så svårt att förstå.

Britt Mogård sade att Hem och skola fortfarande deltar i kampanjen. Jag har inte påstått någonting annat. Jag sade att en rad lokala Hem och skola-föreningar har hoppat av kampanjen, liksom f. ö. elevorganisationerna. Britt Mogård lyssnade uppenbarligen inte på vad jag tycker att man skall göra för att minska våldet i skolorna. Jag tror fortfarande att man inte uppnår något större resultat genom klistermärken och dekaler. Jag tror att man uppnår resultat, om man tar itu dels med innehållet i skolan, dels med konkreta problem som lokalbrist och, på många håll, personalbrist. Man bör också försöka minska klasserna och, som jag sade, i skolan få in fler vuxna som kan ta sig an barnen och ungdomarna. Detta har jag framhållit i två inlägg. Jag hoppas att Britt Mogård nu har hört vad jag har sagt. Min uppfattning går stick i stäv med regeringens politik. Och det är att beklaga att Britt Mogård inte kan se något samband mellan å ena sidan fattiga kommuner, dåligt utrustade skolor, en stor personalomsättning på skolorna — en fråga som Inga Lantz senare kommer att ta upp i debatten — och frånvaron av identifikationsobjekt för barnen och å andra sidan det våld som förekommer vid skolorna. Det är också beklagligt att Britt Mogård över huvud taget inte vill se de problem som de facto finns. Hur skall jag lugna den oroliga mamma som i går kväll ringde och vars barn skolkar från skolan och vistas i dessa dåliga ungdomsmiljöer? Skall jag lugna henne med att Britt Mogård och en kampanjkommitté har spritt affischer ute i skolorna och att problemet för hennes barn därigenom säkert skall lösas? Jag tror inte att hon skulle känna sig särskilt lugnad av ett sådant svar. Hon skulle nog helst se att denna typ av ungdomsmiljöer över huvud taget inte fick förekomma och att lokalerna stängdes. Förhoppningsvis kommer så också att bli fallet.
Herr talman! Det vore mycket märkligt om Eva Hjelmström skulle lugna en orolig mamma som talar om någonting helt annat med att vi har satt i gång en kampanj mot våldet i skolorna. Däremot har barns vistelse i olämpliga ungdomsmiljöer ganska mycket med fostran att göra. Och det lär inte bli mycket bättre på detta område av de åsikter som Eva Hjelmström i sin senaste replik framförde om fostran. Eva Hjelmström anser tydligen att skolan skall fostra, men inte till den fruktansvärda människosyn som jag har, som ju är egoistisk och jag vet inte allt. Jag tror att det kunde vara roligt för Eva Hjelmström att få reda på vad det är för fostran som jag avser. Det enklaste jag då kan rekommendera Eva Hjelmström är att läsa Mål och riktlinjer. Där finns ett avsnitt om hur skolan skall fostra och till vad. Dessa riktlinjer är utfärdade av den nuvarande regeringen på mitt förslag.
Herr talman! Så länge Britt Mogård vägrar att förstå att våldet i skolan faktiskt sammanhänger med det våld som förekommer ute i samhället i övrigt och så länge hon enbart ser till våldet i skolan som en isolerad företeelse är det tämligen meningslöst att diskutera denna sak. Våldet måste ses i ett samhälleligt sammanhang — det säger t.o.m. Britt Mogård i sitt interpellationssvar. Men hon vägrar dra konsekvenserna av detta konstaterande. Hon försöker i stället begränsa debatten om våldet i skolan just till en begränsad del av det våld som förekommer i samhället.

Herr talman! Lennart Andersson har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser vidta för att bryta den negativa utvecklingen avseende tillgången på utbildade klassoch ämneslärare. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Först vill jag säga att jag delar Lennart Anderssons och Inga Lantz oro för den rådande bristen på behöriga lärare i många skolor. Universitetsoch högskoleämbetet har tidigare lämnat förslag till särskilda utbildningsåtgärder för obehöriga ämneslärare och lärare i teknik. Som svar på ett nytt uppdrag från regeringen har UHÄ nyligen kommit in med förslag till ytterligare utbildningsåtgärder för andra obehöriga lärargrupper. Förslaget, som bl.a. omfattar klasslärare, bereds f. n. i regeringskansliet. Vidare har utbildningsdepartementet bett statistiska centralbyrån kartlägga hur stor del av undervisningen vid varje rektorsområde i landet som fullgörs av obehöriga lärare. Resultatet av kartläggningen har för en tid sedan kommit departementet till handa. Jag avser att behandla frågan om tillgången på behöriga lärare i budgetpropositionen 1981.

Herr talman! Jag får tacka skolministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att skolministern delar min oro för den rådande bristen på behöriga lärare i många skolor. Det är gott och väl. Men att svaret på min interpellation skulle bli så oerhört kort hade jag inte väntat mig. Det knapphändiga svaret får troligen endast till följd att många nu kommer att känna sig osäkra på regeringens och skolministerns vilja att exempelvis ge ej behöriga lärare möjligheter till kompletterande utbildning så att de kan förvärva den formella kompetensen. Det kan inte vara så att departementet saknar material som visar hur situationen är i en rad kommuner. Som exempel kan nämnas att kommunerna Haninge, Huddinge, Botkyrka och Södertälje redan på våren 1979 uppvaktade dåvarande skolministern och överlämnade en omfattande dokumentation över hur stor bristen på behöriga lärare var i dessa fyra kommuner. I dessa kommuner har det sedan vid varje tidpunkt funnits aktuellt material att tillgå som redovisar antalet både behöriga och ej behöriga lärare inom varje lärarkategori. Det är för mig angeläget att i denna debatt framhålla att många av de ej behöriga lärarna gör en utomordentlig insats i skolan. Många av dem är lämpliga för sitt yrke. De har tjänstgjort flera år i skolan, de har goda ämneskunskaper och de är beredda att fortsätta sitt arbete i resp. kommun. Det är en stor grupp av dessa lärare som verkligen är förtjänta att få möjlighet till en behörighetsgivande utbildning. Dessutom anser jag för min del att det är en snabb väg att avhjälpa bristen på behöriga lärare. Både skolministern och jag är angelägna om att upprätthålla kvaliteten på undervisningen i skolan. Men vi har också kunnat konstatera att skolan emellanåt i den allmänna debatten fått negativ kritik på grund av rådande vikariesituation. Det är tråkigt om den debatten skall behöva fortsätta, och det är angeläget att man sätter in kraftfulla åtgärder för att kunna få än fler behöriga lärare, just med tanke på undervisningens kvalitet. Det är beklagligt att skolministern inte i dag ansett sig kunna lämna ett mer innehållsrikt svar och därmed ge klart besked till en stor grupp befattningshavare i skolan om vilka särskilda utbildningsinsatser som departementet kan tänkas sätta in för den här gruppen människor. Jag är medveten om att budgetbehandligen pågår i departementet. Men för skolans bästa hade det ändå varit utomordentligt värdefullt om skolministern nu klart och tydligt hade kunnat deklarera att budgetpropositionen kommer att innehålla konkreta förslag just om fortbildning och vidareutbildning för ej behöriga lärare, så att de kan förvärva den formella kompetensen. Ett sådant klart besked i dag anser jag inte på något sätt bryter mot sekretessen och reglerna kring det budgetarbete som pågår. Och framför allt skulle både elever och föräldrar och den här gruppen personal få ett klart besked — det besked som de väntar på.